Herr talman! Kommunindelningsreformen har diskuterats i riksdagen vid olika tillfällen. I dag är upprinnelsen en motion från herr Jonnergård m.fl. centerpartister. De kommunaldemokratiska problem som diskuteras i motionen är värda all uppmärksamhet. Den socialdemokratiska utskottsminoritetens kritik gäller inte detta utan förslaget att en så genomgripande reform skall utvärderas efter endast några få år. Jag är också av andra skäl ytterligare förvånad över att de borgerliga partierna just nu anser en utvärdering av kommunindelningsreformen nödvändig från kommunaldemokratisk synpunkt. Det är precis det som har skett oavbrutet sedan 1970. En stor parlamentarisk utredning har, enligt min mening på ett föredömligt sätt, gått igenom hela problematiken och har publicerat betänkande efter betänkande i nästan total enighet. Förslagen har följts upp i en stor proposition som konstitutionsutskottet just nu håller på att behandla. Ett av de största samhällsforskningsprojekten någonsin här i landet, kommunalforskningsgruppen, har haft som huvudfrågeställning kommunindelningsreformens konsekvenser, i första hand för den kommunala demokratin. Forskningsarbetet har redovisats i 36 licentiateller doktorsavhandlingar och i fem volymer i skriftserien Den kommunala självstyrelsen. Arbetet pågår ännu. Vad är det egentligen för material som saknas för bedömningarna av kommunindelningsreformens konsekvenser? Inte i någon annan fråga finns ett så rikligt och så genomarbetat material som här. De borgerliga partierna har nu regeringsmakten, och de kan använda detta rika material för att lägga fram de förslag som materialet kan ge anledning till. Men på detta område, som på flera andra, bedriver de en s.k. optisk politik. De vill ofta ge sken av att de är mera intresserade av kommunal demokrati än andra. Naturligtvis är det inte så. Vi kan ha olika meningar om på vilka vägar vi når bäst resultat, men att vi alla har i grunden samma intresse för den kommunala demokratin, det utgår jag ifrån. Det skulle också vara otillfredsställande att begränsa utvärderingen till de demokratiska aspekterna, som motionärerna föreslår. Man kan vidare fråga sig om det ens är möjligt att göra en studie av detta slag. Varken politiker eller forskare kan säga hur det skulle ha varit om ingen reform genomförts. Kan vi inte få svar på den frågan, så förefaller det inte särskilt meningsfullt med en omfattande utvärdering. För oss politiker måste det väsentliga vara att reformera den verklighet som vi lever i. Det tjänar de enskilda människorna bäst. Det är klart att en så genomgripande förändring i samhällsstrukturen som kommunindelningsreformen inte kan göras utan att det uppstår meningsmotsättningar. Det är också naturligt att det i ett öppet och av demokratiska värderingar präglat samhälle blir debatt om reformerna både före och efter genomförandet. Det är ett friskhetstecken i sig, och jag kan inte se något fel i att den debatten är engagerad och att argumenten skärps för och emot olika ståndpunkter. Förändringar av det här slaget har naturligtvis inte enbart fördelar eller enbart nackdelar. Det är emellertid ofta så att det som upplevs som negativt faller i ögonen, medan de positiva resultaten inte framstår som lika påtagliga och gripbara. För de borgerliga har detta i varje fall varit en realitet. Hälsan tiger som bekant still. Kritikerna av kommunindelningsreformen redovisar enligt min mening inte hela sanningen. När statsmakterna 1962 fattade beslut om reformen stod man i själva verket i en valsituation. Alternativet hade varit att lyfta av kommunerna uppgifter och låta regionala eller centrala organ få ansvaret för dessa. En enhällig riksdag valde i stället att skapa förutsättningar för en stark kommunal självstyrelse och därmed lägga ut den nära medborgarna. Den geografiska omdaningen av kommunerna var praktiskt taget helt genomförd för knappt tre år sedan. Det är ett kort tidsperspektiv när det gäller att bedöma effekterna. Däremot kan vi konstatera att talet om mastodontkommuner saknar grund. En fjärdedel av landets kommuner har under 10 000 invånare, och mer än hälften av landets kommuner har mindre än 15 000 invånare. Låt oss därför vara överens om att indelningsreformen var nödvändig. Jag ser den som en etapp på vägen att förstärka kommunernas roll i samhällsutvecklingen. Indelningen är viktig, den har grundläggande betydelse, men den ingår samtidigt som ett led i en större helhet. Nu gäller det indelningsreformens fullföljande. Det jag syftar på är kommunernas allmänna roll i samhället. Hit hör förhållandet till statliga organ, kommunernas egen organisation och förvaltning, utvecklandet av den kommunala demokratin liksom samspelet mellan kommunen och medborgarna. Genom tillkomsten av bärkraftiga kommuner har vi lagt en fast grund för fortsatt kommunalt reformarbete. Nu måste vi gå vidare med konkreta åtgärder som stärker den kommunala självstyrelsen. Den socialdemokratiska regeringen hade ett målinriktat program där viktiga punkter var förbättrade kontakter mellan enskilda och myndigheter samt förbättrade möjligheter för folkrörelserna att medverka i arbetet för att skapa en livskraftig demokrati. Det är, herr talman, viktigare att med kraft arbeta för sådana reformer än att förbruka resurser för ytterligare utvärdering av kommunindelningsreformen.

Herr talman! Frågorna om den gemensamma valdagen och kommunindelningen är viktiga i det kommunaldemokratiska panoramat. Hur dessa frågor löses har således stor betydelse för den kommunala verksamhetens innehåll, funktion och organisation. Den gemensamma valdagen tillkom vid den stora partiella författningsreformen 1968, och avsikten var att bevara det s.k. kommunala sambandet. Det är viktigt att komma ihåg detta i det här sammanhanget, liksom orsaken till att man kunde nå enighet om reformen. Redan då var ju riksdagen tveksam när det gällde tillämpningen av reformen i praktiken med tanke på dess verkningar för den kommunala demokratin. Detta framgår av konstitutionsutskottets utlåtande 1968:27 och senare av riksdagens beslut. För vår del accepterade vi den gemensamma valdagen och treåriga mandatperioder, då detta var en förutsättning för att vi skulle kunna uppnå ett av de mål som vi satte högst, nämligen en enkammare som är direkt vald av folket vid ett och samma tillfälle samt i anslutning därtill ett rättvist valsystem på riksnivå. Lika självklart har vi under årens lopp krävt utvärderingar av reformens verkningar just i kommunaldemokratiskt avseende, vilket också framgår av redovisningarna i utskottsbetänkandet. Givetvis är vi medvetna om att det är nödvändigt att ha ett tillräckligt underlag för att kunna göra dessa utvärderingar. Därför har vi också understrukit att så bör vara fallet. Vi har i någon redovisning fått beskedet att utredningen om den kommunala demokratin skulle ta upp även de här frågorna. Det fanns möjligheter för utredningen att göra det. Eftersom jag själv är ledamot av utredningen, som fortfarande arbetar, vill jag tala om att vi inte kom in direkt på den problematiken. De frågorna är alltså inte behandlade i det utredningsbetänkande som nu, som herr Gustafsson i Ronneby sade, är under utskottets prövning. Utredningen om den kommunala demokratin har således tagit vissa initiativ men har inte fått tillräckligt underlag i det här avseendet. Kommunindelningsreformen har, som också sagts här tidigare, varit föremål för intensiv diskussion. Redan vid blockbeslutet 1962 var meningarna delade, men jag vill understryka att uppfattningarna inte skilde sig om behovet av en viss reformering utan mer beträffande principerna och reformens genomförande. Reformen genomfördes vid det tillfället utan att de kommunaldemokratiska effekterna av den var ordentligt analyserade och genomlysta. Självfallet skulle problem uppstå, bl.a. genom att avståndet mellan väljare och valda skulle öka. Den kommunala verksamheten är den samhälleliga aktivitet som ligger närmast människorna, och därför är det oerhört betydelsefullt att just kontakterna mellan medborgarna och de valda fungerar på ett tillfredsställande sätt på det planet. Det är det som vi har velat understryka i våra återkommande diskussioner i den här frågan. Jag vill gärna säga, och det är viktigt, att man i den avvägning som skall ske alltid också skall ha med effektiviteten i den kommunala verksamheten. Jag vill understryka att den delen av bedömningen inte får komma bort i sammanhanget. Det är således nödvändigt att de många människorna får en chans till medverkan och kontroll över — och också får vara med och ta ansvar för — den kommunala verksamheten. Tappar man bort detta tappar man också bort mycket av vitaliteten i det kommunaldemokratiska arbetet. 1962 års beslut innebar en frivillighet och möjlighet för kommunerna att själva bestämma om eventuell sammanslagning inom blocken. Detta tyckte vi var en säkerhetsventil, som också garanterade att man på det lokala planet noga skulle bedöma just de kommunaldemokratiska effekterna av en slutlig sammanslagning. Men när tvångsreformen kom 1969 var det en kallare hand som tog tag i det här stora arbetet. Då blev det nödvändigt för kommunerna att senast 1971 eller 1974 klara sammanläggningen och krypa in i den av riksdagens majoritet färdigsydda kappan. Det var först senare som den av herr Gustafsson i Ronneby också redovisade utredningen om den kommunala demokratin kom till. Jag vill för min del understryka att det är ett utomordentligt värdefullt underlag som utredningen har skaffat för fortsatta reformer och förändringar i den kommunala verksamheten och dess uppläggning. Men utredningen hade att börja sitt arbete på basis av den genomförda kommunindelningen och kunde således inte ta upp den till prövning i sitt arbete. Det var självklart att man då måste poängtera vikten av att alla frågor som ändå kan vara värdefulla när det gäller att förstärka den kommunala demokratin också kommer under prövning. Både utvärderingen av kommunindelningsreformen och utvärderingen av den gemensamma valdagen, som nu är aktuella, måste komma att beröras i anslutning till diskussionen om fördjupning av den kommunala organisationen genom någon typ av kommundelsorgan.

Det finns ett starkt samband mellan många frågor i det kommunalorganisatoriska panoramat, och detta är några bevis för det förhållandet. Herr Gustafsson i Ronneby menade att utvärderingen kommer alltför snabbt. Som jag ser det är det nödvändigt att påbörja en utvärdering så snart man har ett material som kan ligga som underlag för en sådan. Den forskningsgrupp som arbetat med dessa frågor har bidragit med ett utomordentligt bra material, men det gäller att dra ut kontentan av det för att kunna få några resultat av värde. Jag vill till sist, herr talman, understryka att det för utvecklingen av den kommunala verksamheten är värdefullt, om vi kan vara eniga i dessa frågor. Det är ett utomordentligt angeläget reformarbete som måste genomföras regionalt och lokalt för att samhällsorganisationen i framtiden skall bli sådan att människorna får bästa möjliga tillfälle till inflytande och kontroll och därmed också ansvar.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

Herr talman! Karl Boo refererade vid flera tillfällen till regeringsdeklarationens uttalanden om de kommunala frågorna. Dessa uttalanden vore verkligen värda att ta upp till diskussion, men jag skall inte göra det i dag utan vill snarare anknyta till den frågeställning som nu är aktuell. Karl Boo säger att demokratifrågorna inte har beaktats i samband med kommunindelningsreformernas genomförande. Det är en sanning med stora modifikationer, om det alls är någon sanning i påståendet. Den största indelningsändringen skedde 1952, då antalet kommuner minskades mycket kraftigt, från ungefär 2 300 till 816. Kommunalrättskommittén fick i uppdrag att utvärdera effekterna för den kommunala demokratin av denna reform. Kommittén leddes av en framstående folkpartist, landshövding Thorwald Bergquist. Efter flera års utredningsarbete presenterade kommittén ett betänkande på 60 sidor, där det enda förslaget var att det också skulle bli möjligt att delegera beslutanderätten till sup pleanter. Man kom vid den tidpunkten inte fram till något annat resultat. Med anledning av uttalandena nu om att man vill utvärdera kommunindelningsreformen från kommunaldemokratisk synpunkt vill jag fråga Karl Boo vad han har sysslat med under de fem år han suttit i kommunaldemokratiska utredningen. Det var ju just dess uppgift att göra detta och att lägga fram förslag på grundval härav. Det har ni också gjort i total enighet, och jag har fullföljt förslagen i en proposition som vi just nu håller på att behandla. Vad är det ni vill göra utöver det? I utredningen hade ni möjligheter att framföra alla era synpunkter och få dem beaktade. Till herr Boo vill jag gärna säga att när det gäller den senast genomförda kommunindelningsreformen så fattades beslutet 1962 i praktiskt taget total enighet. Den främste förespråkaren för att reformen skulle genomföras snabbt och konsekvent var Svenska kommunförbundet, där Karl Boo var vice ordförande. Jag tror inte att Kommunförbundet bortsåg från effekterna på den kommunala demokratin. Det var endast i frågan om kommunsammanläggningar skulle ske frivilligt eller inte som det rådde delade meningar. Och jag hävdar att det rörde sig om s.k. frivillighet därför att om tre kommuner skulle gå samman enligt blockindelningsprincipen, så skulle frivilligheten bara gälla för den kommun som inte ville gå ihop med de båda andra. Men det skulle inte vara någon frivillig linje för de kommuner som verkligen ville genomföra en kommunsammanläggning. F. ö. förstår jag inte vad frågan om frivillighet eller inte frivillighet har med konsekvenserna för den kommunala demokratin att göra. I princip blir ju effekterna desamma om kommuner går samman frivilligt eller om de gör det på grund av beslut via riksdag och regering. Jag tycker, herr Boo, att det vore väldigt bra om vi, i stället för att gå bakåt i tiden och diskutera det som har hänt, satte in våra gemensamma krafter på att försöka finna former för att utveckla den kommunala demokratin.

Herr talman!

Detta måste vara en garanti för att man inte genomför reformer som de beslutande är medvetna om skulle försämra just det kommunaldemokratiska inslaget. När det gäller utredningen om den kommunala demokratin har jag tidigare understrukit det både viktiga och väsentliga i att utredningen kom till 1970-1971 samt att det har rått stor enighet i det arbete som utredningen har utfört. Vi har prövat de kommunala frågorna med utgångspunkt i att kom munindelningen var genomförd. Vi hade enligt våra direktiv inte möjlighet att i vårt arbete ta upp en prövning av kommunindelningen som sådan. Det är därför fel att säga att utredningen i det avseendet borde ha varit aktivare än den har varit. När det gäller den gemensamma valdagen har jag tidigare sagt att vi hade frågan med i diskussionen. Vi hade fått en del material. Men behandlingen av den frågan, tillsammans med analysen och utvärderingen av kommunindelningsreformen, skall ske och bör ske i anslutning till att man går in i diskussioner om att fördjupa organisationen på det kommunala planet för att göra den tillgängligare för de många människorna. Situationen är ju den att vi i vårt land har kommuner av olika typer, både befolkningsmässigt och geografiskt. Det är därför nödvändigt att göra en så riktig avvägning som möjligt i varje särskilt fall. Till sist, herr talman, vill jag understryka att det föreliggande utskottsbetänkandet är enhälligt. De avvikande synpunkter som framkommit i utskottet har redovisats i ett särskilt yttrande.

Herr talman! Herr Boo säger att den kommunala indelningen skall bestämmas av de lokala församlingarna, som har den bästa möjligheten att bedöma frågan. Men vill herr Boo tala om för mig hur det skall ske om det är tre kommuner som enligt blockindelningen skall gå tillsammans och de två fullmäktigeförsamlingarna tycker att det skulle stärka den kommunala demokratin om man slog ihop kommunerna? Skall inte det — utan bara att den tredje fullmäktigeförsamlingen tycker att det inte är särskilt bra att göra det — tillmätas någon betydelse? Sedan är det en högst tvivelaktig ståndpunkt att kommunerna själva skall bestämma den kommunala indelningen i riket. Detta är en övergripande fråga där riksdagen bör ange riktlinjerna. Herr Boo tog upp utredningen om den kommunala demokratin och sade att den inte hade till uppgift att lägga fram förslag eller studera en ny indelning. Det håller jag med om. Men det är inte fråga om det i det här fallet — den frågan finns berörd i regeringsdeklarationen, och det kan vi återkomma till — utan här gäller det att utskottsmajoriteten skriver att reformens konsekvenser för den kommunala demokratin bör bli föremål för en utvärdering. Det andra är en annan fråga, där vi antagligen får tillfälle att återkomma så småningom. Men i frågan om den kommunala demokratin, Karl Boo, har ni i kommunaldemokratiutredningen verkligen gjort ett förtjänstfullt jobb och presenterat mängder av uppslag, analyser och tankar. Kommunalforskningsgruppen har arbetat fram 35 licentiatsoch doktorsavhandlingar och håller på fortfarande. Ni har fått en proposition som på nästan varje punkt följer utredningens förslag. Vad är det mer ni vill? Hjälp till att göra det kommunala självstyret ute på fältet levande. Jag tror att vi har samma intresse här, Karl Boo. Försök inte att framställa det som om det finns några motsättningar på den här principiella punkten. Vi kan ha delade meningar om hur man når fram till resultaten, men jag tror att Karl Boo och jag och mitt parti och andra partier har en grundläggande värdegemenskap, att vi vill försöka nå former för att utveckla den lokala demokratin. Ni har fått allt stöd till det, och jag lovar att varje konstruktivt förslag skall prövas i konstruktiv anda på den här punkten. Det borde vara slut med de här uppvisningsmanövrerna som länge förekommit i riksdagen. Vi borde i stället kunna ägna oss åt att förverkliga den kommunala demokratin. Det är tillräckligt svårt ändå att göra det ute på fältet. Det vet herr Boo lika väl som jag. Och vad vi behöver är konkret, handfast arbete för att åstadkomma resultat.

Herr talman! Självfallet skall riksdagen dra upp riktlinjer också i en fråga som har med den kommunala indelningen att göra. Men vad jag har sagt och vidhåller är att om kommunerna själva får göra ett ställningstagande beträffande indelningen får vi en ytterligare säkerhet för att de kommunaldemokratiska bedömningarna kommer med i avgörandet. Det var det jag ville framhålla när vi diskuterade tvång eller frivillighet. Sedan vill jag ånyo understryka att det när det gäller den gemensamma valdagen och kommunindelningsreformen är viktigt att den bedömningen kommer in då vi skall gå vidare för att förankra den kommunala självstyrelsen närmare människorna. Utredningen har i sitt ställningstagande i huvudbetänkandet anvisat sätt för detta: att öppna vägen ytterligare för indirekt valda kommundelsorgan och också att fortsätta försöksverksamheten med institutionsstyrelser och liknande.

Men detta skall ske — det vill jag understryka så att det inte uppstår några missförstånd i diskussionen — under den enhetliga bedömning som skall vara rådande i kommunerna. Till sist vill jag säga att det är viktigt att vi håller debatten om den kommunala demokratin levande, för den dag den debatten avstannar är det risk för att vi försvagar vitaliteten i den kommunala demokratin, och det skulle vara till stort men för hela vår demokrati. Jag vill således ånyo understryka det viktiga i att vi för en positiv debatt i just de här frågorna.

Herr talman! Vi har haft tre gemensamma valdagar: 1970, 1973 och 1976. Såvitt jag förstår tillförde oss inte 1973 års val så kolossalt många nya erfarenheter utöver dem vi gjorde 1970, och 1976 gav oss inte så kolossalt många flera erfarenheter än vi fick 1970 och 1973. Vi har alltså tre år att utgå ifrån. Det borde vara fullt möjligt att göra en utvärdering av de tre åren. Jag har aldrig hört talas om, herr talman, att man någonsin har ansett att tre val har varit för litet för att göra en bedömning av hur valkampanjer förlöper och hur pressen bevakar valet. Det är en mycket märkvärdig bedömning socialdemokraterna gör när de säger att tre val är för litet, och jag skulle gärna vilja fråga herr Gustafsson i Ronneby: Hur många val behövs det innan man kan utvärdera den gemensamma valdagen? Kommer 1979 års val att ge nya erfarenheter, eller är det 1982 som tiden är mogen? När blir tiden mogen för en utvärdering av den gemensamma valdagen? Den andra frågan gäller utvärdering av kommunindelningsreformen. Där tycker jag att det är väldigt spännande att lyssna till herr Gustafsson i Ronneby, för ju längre han talar, desto fler argument kommer han på för att en sådan utvärdering inte behövs. Hans första argument är att det redan finns ett mycket digert utredningsmaterial genom kommunalforskningsgruppens arbete, som har redovisats i 36 avhandlingar. Det andra argumentet är att det pågår en löpande utvärdering inom utredningen om den kommunala demokratin, som ger ett nytt, rikt material. Det tredje argumentet är att det är nästan omöjligt att göra en utvärdering, eftersom man inte vet vilka andra reformer som skulle ha genomförts i stället, om inte kommunindelningsreformen hade kommit. Det fjärde argumentet — det finns i det särskilda yttrandet — är att det f. n. saknas ett tillräckligt erfarenhetsunderlag för en utvärdering av kommunindelningsreformens konsekvenser. Det förefaller mig som om någon liten motsättning har insmugit sig mellan dessa argument. Dels finns ett enormt material, dels finns det ännu icke tillräckligt erfarenhetsunderlag för en utvärdering. Det vore väl ändå värdefullt om herr Gustafsson i Ronneby ville landa på någondera ståndpunkten, så att vi kunde diskutera utifrån den.

Herr talman! Jag kan till min glädje konstatera att herr Tarschys har väl uppfattat alla de motiv som finns för att inte tillmötesgå de förslag som majoriteten nu vill föra fram. Han har nämnt fyra av dem — det finns fler, men jag har inte velat att kammaren skulle behöva ta del av alla på en gång just nu. Alla de här skälen talar för att man inte nu skall göra en utvärdering. Vi nämner att utredningen om den kommunala demokratin har jobbat med frågan, och vi redovisar också många ändra skäl. Det fjärde skäl som herr Tarschys tog upp var att vi inte har tillräckligt erfarenhetsunderlag för att göra en slutlig bedömning, och jag vill mycket starkt hävda att det förhåller sig på det sättet. I varje fall säger mig min egen erfarenhet, eftersom jag har varit med om tre kommunin delningsreformer, att möjligen efter ca tio år går det att få ett säkert grepp om effekterna på den kommunala verksamheten i dess helhet — inte bara från demokratisk synpunkt utan också i fråga om de möjligheter som har skapats för kommunerna i olika avseenden. När det gäller frågan om den gemensamma valdagen har vi inte konstaterat mycket annat än vad ni har gjort själva i ert material. Ni säger att en utvärdering bör ske när tillräckligt erfarenhetsmaterial föreligger. Så hänvisar ni till att regeringen på grundval av regeringsdeklarationen kan ta upp detta. Ingenting hindrar det, såvitt jag förstår, och jag behöver inte svara er. Ni avgör själva när det finns ett tillräckligt erfarenhetsmaterial. Det har ni ju sagt i utskottets skrivning. Gör den bedömningen och den utvärderingen när ni tycker att det finns ett tillräckligt erfarenhetsmaterial! Men jag tror, herr Tarschys, att ni då skall finna att den frågan inte kan ses isolerad från andra författningsfrågor. Den ingick från början som ett led i ett stort paket i våra författningsfrågor. Jag tror att man kommer att finna, när man skall gå in på en bedömning, att man fortfarande har anledning att göra en översyn av större bredd. Och jag vill gärna säga att det skulle inte jag ha någonting emot, tvärtom.
Herr talman! Det är riktigt att de flesta reformer ingår i större sammanhang. Men det hindrar inte att man kan försöka sig på en utvärdering av varje reform för sig. Annars vore ju möjligheten till kunskap om den samhälleliga verkligheten ytterst begränsad - om man inte skulle kunna undersöka isolerade institutioner i samhället utan att samtidigt se på väldigt stora komplex vari de ingår. Om vi skall driva reformverket vidare på olika områden, så måste vi kunna skaffa oss kunskaper om hur de reformer vi genomfört hittills fungerar. Därför kan jag inte se annat än att vi har ett behov av att lära oss mera om hur de stora kommunsammanslagningarna har fungerat. Det är riktigt, som har sagts här i debatten, att det finns ett utmärkt material att utgå från. Ett stort forskningsarbete bedrevs parallellt med sammanslagningarna. Kommunaldemokratiska utredningen har också gjort iakttagelser. Det ger ett bra utgångsmaterial för en utvärdering. Men om man har detta material, så är det ju för det första ett argument mot att det inte skulle finnas underlag för en undersökning. För det andra är det naturligtvis en dementi på påståendet att det är omöjligt att göra en utvärdering. Jag vill vidhålla, herr talman, att man får bestämma sig. Menar man att det finns ett stort material, att utvärderingen redan har bedrivits, då kan man säga att vidare utvärdering inte behövs. Men man kan inte samtidigt säga att en utvärdering är omöjlig. Man får alltså bestämma sig för någon av dessa ståndpunkter.

Herr talman! När det gäller möjligheten att se på den gemensamma valdagen vid sidan av det komplex som den är sammankopplad med förstår jag inte att vi behöver ha någon diskussion kring den frågan. Regeringen har ju möjligheter att se på den om den vill. Det är bara att starta, så får vi se vilka möjligheter det finns att göra utvärderingen. I fråga om kommunindelningsreformen säger herr Tarschys att man måste bestämma sig för huruvida det är möjligt att göra en utvärdering —- eller vad det är som kommunaldemokratiutredningen har sysslat med. Kommunaldemokratiutredningen har haft till uppgift att studera indelningsreformens konsekvenser för den kommunala demokratin och på grundval därav lägga fram förslag till åtgärder i syfte att förbättra den kommunala demokratin. Utredningen har lagt fram ett enhälligt betänkande och har fått ett enhälligt stöd. Om man nu i efterhand skall börja studera konsekvenserna för den kommunala demokratin för att därav dra slutsatser när det gäller att revidera kommunindelningsreformen, så måste man ju studera vilket alternativ som hade stått till buds för den kommunala demokratin i det läget. Det hade då sannolikt inneburit att man hade fått flytta viktiga beslutsuppgifter från den primärkommunala nivån till regional statlig eller landstingskommunal nivå, vilket hade inneburit att man hade flyttat besluten längre från medborgarna än man har gjort genom storkommunen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 4 behandlas bl.a. två yrkanden i vpk-motionen nr 975. Motionen kritiserar avdragsreglerna i skattesystemet och pekar på de stora fördelar dessa avdragsregler medför för höginkomsttagare och ägare till stora förmögenheter.

Av de förslag som tas upp i vpk-motionen behandlar eller rättare sagt hemställer utskottet nu utan närmare motiveringar att riksdagen avslår punkterna 1 d och 3. Punkten 1 d gäller frågan om neutrala skatteregler för olika boendeformer och punkten 3 frågan om skärpta beskattningsregler för upprustning och ombyggnad av bostadsfastigheter. Utskottet hänvisar till tidigare behandling av och avslag på liknande motionskrav och till att bostadsskattekommitténs slutbetänkande nu är föremål för remissbehandling. Man säger vidare att motionärerna inte 32 åberopat några nya omständigheter som bör föranleda ändrad ståndpunkt i dessa frågor och avstyrker samtliga de motioner som redovisas i det betänkande vi nu behandlar. Herr talman! Diskussionerna om en rättvis bostadsbeskattning har pågått några år utan att avgörande förändringar har skett. De förändringar i utjämnande syfte mellan olika boendeformer som ägt rum genom subventioner till bostadsfinansieringssystemet har bara delvis haft sådana effekter. Fortfarande behandlas både vanliga hyresgäster och bostadsrättshavare sämre från skattesynpunkt än ägare av villafastigheter. De förändringar på småhussidan som genomförts eller kan komma att genomföras som ett resultat av bostadsskattekommitténs utredningsförslag kan kanske av en del uppfattas som betydelsefulla men är i själva verket ganska marginella.

Jag skall i detta sammanhang inte gå närmare in på vilka konsekvenser de nuvarande reglerna för gäldränteavdrag haft för bostadspolitiken och hur de minskat möjligheterna att genomföra en social bostadspolitik. Det råder dock knappast något tvivel om att gäldränteavdragsrätten i kombination med den låga avkastningsprocenten varit ett effektivt medel när det gäller såväl småhusproduktionens omfattning som dess inriktning mot allt större och allt dyrare hus. Herr talman!

Det är alltså i realiteten inte konsumenterna utan produktionsoch finansieringsleden som metodiskt utnyttjar avdragsrätten. Men det sker i skydd av konsumenterna, och det hela får därmed ett socialt drag. Samhället måste slå vakt om småhusfolket. I verkligheten är det så att samhället nödgas skydda småhusfolket, när producenter och finansiärer har fått sitt. Om det rådde likhet mellan upplåtelseformer och det därmed vore möjligt för allmännyttiga och kooperativa företag att producera och upplåta mera småhus med hyresresp. bostadsrätt, skulle denna för konsumenterna onödiga och för samhället kostsamma utveckling kunna brytas. Den som så önskar skulle även i fortsättningen kunna bo i småhus —- självägda, hyrda eller med bostadsrätt. Konsumenternas valmöjligheter skulle öka om upplåtelseoch företagsformer fick tillfälle att arbeta under någorlunda lika förutsättningar. Herr talman! Frågan om en ändring av reglerna vid upprustning eller ombyggnad av hyreshus har diskuterats mycket i den allmänna debatten och har även tidigare tagits upp i riksdagsmotioner. Bl. a. har man med syftning på en fastighet i Gamla stan i Stockholm talat om en lex Sträng i detta sammanhang. Bostadsskattekommittén föreslår i sitt slutbetänkande vissa förändringar som emellertid blir alltför begränsade, om de nu kommer att bli föremål för regeringsförslag. Det tidigare delbetänkandet från bostadsskattekommittén med förslag om införande av avdragsrätt för hyresrätt och bostadsrätt föranledde som bekant inte något regeringsförslag. Hur det blir med de förslag som bostadsskattekommittén nu framför återstår att se. Att höginkomsttagare kan göra skatteavdrag för reparation och ombyggnad av sina hyreshus möjliggör en betydande skatteflykt. Reglerna måste ändras även därför att de verkar uppdrivande på prisnivån på fastigheten och minskar möjligheterna att genomföra en social bostadspolitik. Även om bostadsskattekommittén nu föreslår att rätten till avdrag för reparation och underhåll av andelshus skall begränsas för viss tid, löser det på intet sätt det problem som tagits upp i vpk-motionen. Problemet kvarstår ändå då det gäller begränsning av denna rätt för bostadsfastigheter i övrigt, dvs. för den överväldigande majoriteten av privata hyreshus. Det är därför nödvändigt att nu begära förslag från regeringen om sådan skärpning av beskattningsreglerna som vpk föreslår. I bostadsskattekommitténs slutbetänkande ställs inte några förslag för att skattevägen få bort orättvisorna beträffande olika upplåtelseformer. Man föreslår inte heller några åtgärder för att skärpa beskattningsreglerna för upprustning och ombyggnad av hyresfastigheter. Kommittén uppehåller sig i stället vid och föreslår förändringar i beskattningen vid uthyrning av villor, i beskattningen av ägarens och brukarens bostad på jordbruksfastighet och i beskattningen av s.k. andelshus och bostadsrättshus, där fastighetslånen fördelats på medlemmarna. De båda krav som förs fram i vpk-motionen och som nu är föremål för behandling blir således inte tillgodosedda om bostadsskattekommitténs utredningsförslag skulle genomföras. Det har ju ryktats att regeringen skulle skriva om direktiven för sittande skatteutredningar. Det vore då lämpligt att ta med direktiv i enlighet med motionsförslagen.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas ett flertal motioner, som yrkar på ändrade regler för bostadsbeskattningen. Bostadsbeskattningen har, som vi alla känner till, varit föremål för utredningar, och liknande motioner har tidigare, bl.a. på grund av detta utredningsarbete, avslagits av riksdagen. Som framgår av skatteutskottets betänkande har bostadsskattekommittén nu framlagt sitt förslag, och detta är f.n. föremål för remissbehandling. Med hänvisning härtill har utskottet ansett att man bör avvakta den fortsatta behandlingen av bostadsskattekommitténs förslag. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Till vad som nu sägs från utskottets sida vill jag bara göra den kommentaren att man inte löser några av de problem som tagits upp i vpk-motionen genom att avvakta remissbehandlingen av bostadsskattekommitténs förslag. Bostadsskattekommitténs betänkande innehåller inget förslag i det avseendet som kan bli föremål för remissbehandling. Även om man vill avvakta remissbehandlingen är det alltså konsekvent att nu ansluta sig till vpk-motionens förslag beträffande en neutral beskattning för olika upplåtelseformer och en begränsning av avdragsrätten i samband med reparation av hyresfastigheter.

Herr talman! Den nu aktuella motionen 1116 borde rimligen ha varit med vid behandlingen av arbetsskadeförsäkringen. Vår tidigare ledamot i socialförsäkringsutskottet, Sune Olsson, har dri vit dessa frågor sedan 1971, då i sin första motion i riksdagen. Under Nr 28 dessa år har vissa förbättringar skett inom detta angelägna område, utan att jag för den skull kan känna tillfredsställelse. Den i maj antagna lagen om arbetsskadeförsäkring lämnar enligt mitt I förmenande för stora blottor för att man såsom arbetare skall kunna = Vissa skadeståndskänna sig säker på att få ut ersättning för arbetsolycksfall eller yrkes = rättsliga frågor sjukdomar. Lagen säger inte nej till bevisade eller konstaterade fall, men det finns ett kriterium, nämligen att fallet skall kunna ”härledas” till arbetet eller arbetsförhållandena. Vidare fordras kollektiva försäkringar såsom komplement, t.ex. TFY — trygghetsförsäkringen. Men inte heller med denna komplettering är man garanterad full ersättning vid skador inom jobbet. Förutsättningen för att arbetsskadeförsäkringen skall träda i kraft är 90-dagarsregeln. Den skadelidande måste själv föra i bevisning att skadan kan ”här ledas” till jobbet.

Det låter ju jättetjusigt med ”härledas”. Det skulle kunna vara en epidemiologisk bevisning av samband, dvs. att skador som är mer frekventa inom en yrkesgrupp i förhållande till normalbefolkningen eller liknande jämförelsegrupp betraktas såsom yrkesskador tills man eventuellt kan bevisa att så inte är fallet. Men det är det inte alls fråga om: ”Kommittén betonar att om en skadad skall kunna få ersättning från arbetsskadeförsäkringen, det således måste först konstateras att den påstådda farliga faktorn har sådan skadebringande egenskap som är nödvändig för att viss sjukdom skall kunna uppstå. I ett senare led får man med tillämpning av bevisregeln pröva om denna skadebringande egenskap har föranlett skadan i det enskilda fallet.” Vad jag kan förstå innebär detta, att man inte bara måste ha härlett skadan till förhållanden i arbetet, utan att man också måste kunna tolka sambandet för att över huvud taget kunna ta upp ett individuellt skadeärende till prövning. Vid denna individuella prövning ger bevisregeln snarast en möjlighet att i det individuella fallet förklara bort sambandet med arbetsmiljön. Vad händer t.ex. med en rökande asbestarbetare som får asbestos?

Det förhåller sig nu inte på det sättet. Utskottet 37 uttrycker sig på följande sätt: ”Arbetstagarnas skydd får numera anses i stort sett tillfredsställande.” Med detta som utgångspunkt avstyrker utskottet motionsyrkandena. För det första kan jag inte acceptera att skyddet bara är ”i stort sett tillfredsställande”. Varför skall det få finnas klart uttalade fall där man inte ersätter uppkommen skada? När det för det andra gäller departementschefens yttrande angående bevisregeln, som tillämpats sedan 1967, och att bedömningen därför är så generös, kan alla som på fackföreningarna handlagt frågor av det här slaget konstatera att den bevisregeln är allt annat än generös. Detta var en av de stora anledningarna till att TFY-försäkringen tillkom genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. En regel för bevisning som däremot skulle tjäna syftet att se generöst på arbetsskador eller arbetsolycksfall är omvänd bevisföring. Med omvänd bevisföring blir det arbetsköparnas sak att föra i bevisning att arbetsskada eller olycksfall inte föreligger. När det gäller bedömningen av vad som skall räknas till fall inom arbetsskadeförsäkringens ram, kommer sannolikt företagsläkarna att spela en stor roll. Förtroendet för dessa är bland arbetarna inte det bästa, och det får tillskrivas företagsläkarna och deras anställningsförhållande. Kopplingen mellan läkaren och företaget är inte bra, och det har också vpk påtalat i olika sammanhang. Det har bl.a. tagit sig uttryck i motioner om annat huvudmannaskap för företagsläkarna och för företagshälsovården i övrigt. Det kan möjligen anses litet överambitiöst att arbeta för förändringar på det här området, där det sägs att arbetstagarnas skydd är ”i stort sett tillfredsställande”. Man må väl då även räkna in den kollektiva försäkringen TFY. Men för att TFY skall komma i fråga fordras att det finns avtal mellan arbetsmarknadens parter — mellan fackförening och arbetsköpare. Det förekommer enligt kommittén 5 000 ä 7 000 företag som saknar trygghetsförsäkringen. Det är då fråga om i huvudsak mindre företag — bland oss elektriker brukar de kallas för ”småskuttar”. De smiter på olika sätt undan de sociala skyldigheter som de är ålagda. Det rör sig om många tusen jobbare som härigenom ställs utanför, och det är enligt min mening helt otillfredsställande. Att TFY görs obligatorisk är även av den anledningen nödvändigt. Herr talman! Detta är orsak nog att överse bestämmelserna och bifalla vpk:s krav i detta sammanhang.

Herr talman! Som vi hört återkommer vpk även nu med en motion innehållande bl.a. krav på införande av strikt skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Låt mig erinra om huvudreglerna i svensk rätt på det här området. Skadeståndsansvar inträder när någon uppsåtligt eller av vårdslöshet har Nr 28 orsakat skada. Det är huvudregeln — den s.k. culparegeln — och den Onsdagen den är lagfäst i skadeståndslagen. Vid sidan av skadeståndslagen finns sär 17 november 1976 skilda skadeståndsregler, och de finns i åtskilliga speciallagar som inom sina tillämpningsområden tar över skadeståndslagen. Det finns även från — Vissa skadeståndsskadeståndsrätten helt fristående försäkringar, som stärker de skadeli = rättsliga frågor dandes ställning och garanterar ersättning. Trafikförsäkringen är ett exempel på det, trygghetsförsäkringen, som tillkommit genom avtal mellan SAF, LO och PTK, är ett annat exempel. I vpk-motionen framhålls att den nuvarande ordningen när det gäller ersättning för yrkesskador är bristfällig i bl.a. två avseenden. Det ena är att bevisbördan ligger på arbetstagaren, som måste kunna styrka att yrkesskada föreligger. Det andra är att trygghetsförsäkringen inte är obligatorisk. Herr talman! Jag vill erinra om att vid sidan av culparegeln — dvs. regeln att den som vållat skada är ersättningsskyldig — gäller enligt skadeståndslagen att arbetsgivaren även utan eget vållande skall ersätta såväl personsom sakskador som den hos honom anställde kan ha vållat. Kravet på införande av rent objektivt ansvar för arbetsgivaren och kravet på införande av omvänd bevisbörda avvisade riksdagen så sent som 1975. Och ett enhälligt lagutskott föreslår att riksdagen även nu avvisar dessa förslag. Anledningen är, nu liksom tidigare, att utskottet anser att önskemålen om förbättringar av det ekonomiska skyddet vid yrkesskada även i fortsättningen bör tillgodoses genom en successiv utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen och att den kompletteras med ersättningssystem i form av kollektiva försäkringar; trygghetsförsäkringen har jag redan nämnt. Det kan erinras om den reform av yrkesskadeförsäkringen som genomförts i år. Den nya lagen om arbetsskadeförsäkring ger i princip dem som drabbats av arbetsskada rätt till full ersättning vid inkomstbortfall. För alla skador och sjukdomar som uppstått på grund av skador eller olycka i samband med arbetet skall ersättning kunna utgå. Därigenom kommer man ifrån tidigare svårigheter att få vissa sjukdomstillstånd klassificerade som yrkessjukdom enligt yrkesskadeförsäkringen. Kravet på obligatorisk ansvarsförsäkring för arbetsgivare är ett annat krav i vpk-motionen. Den frågan har behandlats av skadeståndskommittén som lagt fram ett betänkande. I det betänkandet stöder inte kommittén förslaget att göra försäkringen obligatorisk. Kommitténs betänkande är f. n. föremål för remissbehandling och med hänsyn till detta anser utskottet att förslaget inte skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Herr talman! Utskottet är enigt i sin avstyrkan av vpk:s motion, och jag yrkar bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall uppmärksammade möjligtvis 39 inte att jag icke yrkade bifall till frågan om det strikta skadeståndsansvaret för arbetsköparna? Men det kan vi lämna därhän. Jag tycker däremot inte att det räcker med det herr Olsson framför om att det skulle vara tillräckligt med en successiv utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen. Det är inte, herr Olsson, så enkelt som ni försöker göra det. Hade det varit så enkelt som ni påstår hade vi inte behövt motionera i den här frågan. Då hade det inte behövts någon diskussion om att de som utsätts för risker på jobbet och får skador genom detta även skulle få ersättning. Låt mig ta ett par exempel. Reabränslet Mc 77 och dess inverkningar har det skrivits och pratats en hel del om. Vid flygflottiljen i Norrköping där man handskas med reabränslet Mc 77 kände de som jobbar med detta ämne illamående och yrsel. Många av dessa arbetare lider av olika symtom, som de tror beror på flygbränslet. Flygflottiljens ledning nekar att läkarundersöka alla dem som känner av de olika symtomen. Företagsläkaren avvisar undersökningen med att det inte finns någon anledning, eftersom Mc 77 inte är orsaken. Hur skall dessa arbetare kunna komma till rätta med det här problemet och få bevisat att eventuella skador är att härleda från jobbet? Ett annat exempel. En elektriker, som ringde mig i dag på förmiddagen, har från åren 1968 och 1969 — alltså efter det att den nya bevisregeln infördes 1967 — fått problem med sina händer. Då han arbetar i nybyggnation på valv och väggformar där s.k. formsläppmedel används får han stora sår och sprickor i händerna, vilket omöjliggör för honom att arbeta. Han har förbjudits av läkarexpertis att ”sätta sin fot” på dessa arbetsplatser. Besvären har i och med detta minskat, men han har inte kommit ifrån problemen för det. Han har under flera år gått på undersökningar var tredje månad, men läkaren kan inte säga att det till hundra procent är just formoljan skadorna beror på. Läkaren säger däremot att det med 80-90 96 säkerhet beror på formsläppmedlet. Nu säger departementschefen i propositionen om arbetsskadeförsäkringen att bevisregeln från 1967 skulle innebära att yrkesskada anses föreligga om inte starka skäl talar emot detta. Och enligt herr Olsson i Sundsvall skulle det i princip räcka att han kunde påvisa att han har sår i sin hand. Det framgår klart och tydligt, vad som än sägs i det här sammanhanget om generositet och liknande, att det inte håller i praktiken. I det här exemplifierade fallet får en skadelidande ingen som helst ersättning, vare sig för lidande eller för förlorad arbetsförtjänst. Det finns många olika fall där arbetare inte kommer i åtnjutande av ersättningar vare sig för lidande eller för förlorad arbetsförtjänst. Arbetarskyddsstyrelsen lade 1973 fram en rapport om slagborrmaskinernas inverkan på människokroppen. Denna undersökning kom till efter påtryckning från Elektrikerförbundets avdelning 1 här i Stockholm. Utredningen utmynnar i att vibrationerna av slagborrmaskinen är så höga att skador i händer, armar, skuldror och rygg inte utesluts, varför fortsatta undersökningar i högsta grad är angelägna enligt dem som medverkade från arbetsmedi Nr 28 cinska institutet. Hur skall nu alla elektriker och alla andra som har jobbat med slagborrmaskiner kunna bevisa att skadorna till hundra procent är orsakade I av eller har kommit i anslutning till detta arbete? Man kan konstatera = Vissa skadeståndsatt flertalet av de här jobbarna inte har en chans att få ut någon ersättning rättsliga frågor med den nuvarande bevisregeln. Den omvända bevisföringen är därför den enda möjligheten även i det här sammanhanget.
Herr talman! Vi är alla ense om att arbetstagarna skall ha ett fullgott ekonomiskt skydd för skador som kan uppstå i samband med arbete. Det är bara det att vi har något olika syn på hur vi skall nå detta. Vpk är ensamt om sin bedömning att man genom strikt skadeståndsansvar skall lösa de här frågorna. Jag vill erinra om den kraftiga expansion av olika kollektiva försäkringssystem som har tillkommit på arbetsmarknaden under senare år. Vi inom utskottet anser, liksom riksdagsmajoriteten i fjol ansåg, att det är en riktig målsättning för det fortsatta reformarbetet. Vi bedömer att ett bifall till motionärernas förslag om införande av strikt skadeståndsansvar för arbetsgivarna skulle rycka undan grunden för de redan existerande kollektivavtalsreglerade försäkringarna, och det skulle omöjliggöra en önskvärd ytterligare expansion av det ersättningssystemet. Vi litar i det här fallet på att arbetsmarknadens parter skall komma fram till successiva förbättringar som gör att alla arbetstagare som drabbas av yrkesskador skall ha ett fullgott skydd.
Herr talman! Jag håller med herr Olsson om att vi har olika syn på de här frågorna. Jag ville bara tala om för herr Olsson att vi från vpk:s sida givetvis vill lösa dessa frågor på det för arbetarna, dem som utsätts för skadorna, bästa sättet.
Herr talman! Låt mig påpeka att vpk är ensamt i det här fallet och vi inom alla andra partier, som representerar så många fler arbetstagare än vpk gör, är ense om den lösning som utskottet har förordat och som riksdagen tidigare har ställt sig bakom.
Herr talman! Det sista herr Olsson sade låter kanske litet kryptiskt, men skillnaden i åsikterna är väl att vi inser att det är arbetsköparna, kapitalisterna, som skall stå till svars för de arbetsskador och olycksfall som jobbarna åsamkas i sin yrkesutövning.

Herr talman! Motionen nr 1975 77:1. I den motionen hemställer jag att riksdagen hos regeringen begär förslag, innebärande att undersökning och åtgärd som berör fast fornlämning i anledning av allmänt eller enskilt arbetsföretag betalas över statsbudgeten. Vårt land är rikt på fornlämningar av olika slag. Inom vissa delar av landet — främst Mälarlandskapen, Skåne och Västergötland — händer det Nr 28 rätt ofta att man påträffar fornlämningar vid byggnation. Man får inom Onsdagen den dessa områden i många fall opåräknade kostnader för utgrävning och 17 november 1976 undersökning som kan bli mycket betydande. I de kostnader som riksantikvarieämbetet då debiterar ingår inte bara utgrävningskostnader utan Begränsning av dessutom uppdragsverksamheten, alltså ämbetets egna administrations — kyrkliga markförkostnader och s.k. dokumentationskostnader, dvs. kostnader för den = värv vetenskapliga bearbetningen. De fynd man gör i dessa kulturlager är helt och hållet statens egendom. Att dessa föremål från gångna generationer blir tillvaratagna är helt riktigt. Men enligt min uppfattning bör kostnaden härför inte drabba den enskilde, vilket sker i dag. Eftersom fynden är ett gemensamt intresse för alla borde också kostnaden för detta betalas över statsbudgeten. Dessa utgrävningskostnader och uppdragsverksamheten kan bli mycket betydande. Jag har själv varit inkopplad på en byggnation där riksantikvarieämbetet först begärde 300 000 kr., men där det beloppet efter förhandlingar prutades till hälften. Sådana kostnader får givetvis inräknas i byggkostnaden och slås ut på hyresgäster. Även villaoch egnahemsägare har samma kostnadshot över sig vid sitt byggande. Riksantikvarieämbetet har igångsatt ett vidgat inventeringsarbete avseende kulturlager i våra medeltida städer. Detta arbete sker i samarbete med lokala museer och berörda kommunala organ. Ämbetet säger i sitt remissvar över min motion bl.a. att ämbetet ämnar ”föreslå att ett särskilt förslagsanslag inrättas inom ämbetets budget för sådana utgifter som föranledes av 9§ fornminneslagen”. Utskottet säger sig vara medvetet om att nu gällande bestämmelser i fornminneslagen ibland kan medföra ganska avsevärda olägenheter för berörda arbetsföretag. Vidare säger utskottet att det också kan vara förståeligt att den som belastas med utgifter av ifrågavarande slag känner sig försatt i en oförmånlig situation i förhållande till den som inte är i motsvarande läge. Eftersom utskottet är enigt i sitt avstyrkande av motionen skall inte heller jag nu yrka bifall till densamma. Jag skall invänta den kommande budgeten och det förslagsanslag i densamma som riksantikvarieämbetet aviserar i sitt remissvar.

Herr talman! 1969 beslöt riksdagen att förlägga det norra skogsinstitutet till Sollefteå. Beslutet om lokalisering till Sollefteå fattades enhälligt och efter noggrant övervägande. Vad norra skogsinstitutet beträffar uppföljdes aldrig det beslut som riksdagen fattade på annat sätt än att ett byggnadsprogram upprättades och redovisades av byggnadsstyrelsen. Enligt detta byggnadsprogram skulle skogsinstitutet placeras intill den befintliga skogsbruksskolan i Sollefteå. Efter de här konstruktivt sett sju magra åren har utbildningsutskottet föreslagit att ärendet, i avvaktan på den utredning som skolöverstyrelsen bedriver och med antagandet att denna utredning kan påverka utformningen av planerade lokaler, återförs till status quo. Det är således en öppen fråga huruvida SÖ:s utredning kommer att innebära grundläggande förändringar av lokalbehovet. Fördröjningen av uppföljandet av det här riksdagsbeslutet har medfört flera problem för landstingets skogsbruksskola i Sollefteå. Skogsbruksskolan behöver nya lokaler, och SÖ har uttalat att då viss lokalsamverkan bör ske mellan skogsbruksskolan och skogsinstitutet, måste lokalbehovsärendets prövning för landstingets del vila i avvaktan på fortsatt utredning om skogsinstitutets framtida verksamhet. Landstinget har emellertid beslutat att uppföra en ny maskinhall vid skogsbruksskolan i Sollefteå, och projektet är i full gång. Det är uppenbart att denna anläggning också kan serva det planerade skogsinstitutet. Byggs skogsinstitutet i Sollefteå enligt planerna, finns det möjligheter till ett värdefullt samspel mellan skogsinstitutet och den redan befintliga skogsbruksskolan, ett samspel som är mycket värdefullt vid t.ex. lärarbrist eller för att lösa andra problem av utbildningskaraktär som uppstår vid någon av de två skolorna. I Sollefteå finns som bekant också gymnasieskola, och den skulle svara för samspelet mellan skogsinstitutet och gymnasieskolan. Det finns ytterligare ett samspel som kan vara värdefullt för de elever som efter genomgången skogsbruksskola och praktik vill vidareutbilda sig vid skogsinstitutet, nämligen att de då kan få önskad vägledning för att på ett smidigare sätt klara utbildningen vid skogsinstitutet. Det finns således flera skäl som talar för en fortsatt lokalisering till Sollefteå, men nu skall alltså lokaliseringsfrågan prövas på nytt. Självfallet finner jag inga motiv för en ändring av det riksdagsbeslut som fattades 1969 i vad gäller lokaliseringen, men jag kan avvakta den pågående utredningen. En ytterligare fördröjning skulle vara mycket olycklig för skogsutbildningen. Jag har i nuläget inget särskilt yrkande.
Herr talman! Utbildningsutskottet är på det klara med att det är ganska olyckligt att den här frågan har fått ligga så länge, innan den slutligen löses. Det är t.ex. så, att de nuvarande lokalerna i Bispgården slits ned, och man har inte fått de resurser man egentligen behövt för att hålla dem i ordentligt skick. Men utbildningen där sker på ett utmärkt sätt, eleverna trivs osv. Det som jag vill betona är angelägenheten av att skolöverstyrelsen verkligen får fram den aktuella utredningen, så att riksdagen kan ta ställning till var utbildningen slutgiltigt skall ske. Utskottet är helt enigt om att när det har gått så lång tid sedan riksdagsbeslutet fattades, är det alldeles nödvändigt att man får tillfälle att än en gång pröva vilken ort som är lämpligast från lokaliseringssynpunkt, när man väl vet vad utbildningen i framtiden skall innehålla.

Herr talman! Av herr talmannens leende förstår jag att ärendet känns igen. Jag tog upp det i riksdagen första gången 1962. Då motionerade vi om att det helt naturligt borde utgå statsbidrag till en simundervisningslokal — lika naturligt som till en gymnastikundervisningslokal. Ärendet remitterades till statsutskottet. Där uttalade man sin förvåning och sade: Det kan inte vara riktigt att det är skillnad mellan dessa fall. — Men närmare undersökning visade att detta orimliga förhållande rådde. Därför tillstyrkte statsutskottet en snabb utredning och riksdagen antog enhälligt detta uttalande från utskottets sida. Sedan har emellertid ingenting hänt. Vi motionärer har återkommit gång på gång i detta ärende, men det har bara hänskjutits till olika instanser. Frågan har utretts av skolöverstyrelsen som tillstyrkt vårt förslag. Man hänsköt då ärendet till den stora idrottsutredningen, vilket jag och övriga motionärer ansåg onödigt. Den stora idrottsutredningen tillstyrkte vårt förslag, men fortfarande hände ingenting.

Beredningen av ärendet pågår alltjämt inom utbildningsdepartementet och utskottet anser sig därför inte böra tillstyrka föreliggande förslag i motionen 1971:820.

Men så har inte blivit fallet. Utskottet uttalar visserligen förståelse för vår motion och skriver att det är angeläget att den berörda statsbidragsfrågan löses snabbt. Det är vidare enligt utskottets mening naturligast att skolöverstyrelsen ånyo aktualiserar frågan hos regeringen. Men sedan föreslår utskottet att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd och hemställer till slut att riksdagen avslår motionen. Herr talman! Det är inte underligt om vi som har motionerat känner oss besvikna. Vi har ånyo påtalat ett orimligt förhållande. Att det var orimligt konstaterades, som nämnts, redan 1962, och ändå kvarstår detta förhållande oförändrat nu, 14 år senare. Herr talman! Jag skall inte framställa något yrkande, men jag måste uttala den förhoppningen att skolöverstyrelsen i anledning av den nya framstöten verkligen tar upp detta ärende på nytt och vänder sig till den nya regeringen. Jag hoppas givetvis att regeringen kommer att rätta till vad som så länge har varit fel. Det är orimligt att det här förhållandet skall få råda. Det framstår som orimligt för alla.
Herr talman! Herr Schött vände sig i sitt inlägg till kulturutskottet. Jag saknar insyn i det utskottets arbete, och därför skall jag nöja mig med att helt tala för utbildningsutskottet, som har avlämnat betänkandet i det här ärendet. Vad vi föreslår att kammaren skall besluta är att man skall använda den normala proceduren, nämligen att avvakta det statliga utredningsarbete som pågår innan vi tar ställning i sakfrågan. Det pågår ett omfattande utredningsarbete om hur statsbidraget till kommunerna skall se ut. Detta arbete bedrivs såväl inom utredningen om skolan, staten och kommunerna, som inom den kommunalekonomiska utredningen. Att nu föregripa detta arbete kan inte vara lämpligt. Jag vill ändå, herr talman, tillägga för min personliga del att jag tycker att motionärerna har rätt i sakfrågan och att jag är beredd att medverka till en lösning i den riktning som herr Schött önskar. Men riksdagen kan inte gå till ett ställningstagande just nu. Det är nödvändigt för oss, herr talman, att avvakta det pågående utredningsarbetet. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag framför till herr Alemyr och kammarens övriga ledamöter en ursäkt för min felsägning. Det är utbildningsutskottet som det denna gång gäller. Låt mig tillägga att detta ärende visserligen formellt gäller statsbidrag för byggande av vissa lokaler men att bakom vår motion ligger oro över den otillfredsställande situation som råder när det gäller simkunnigheten här i landet. Situationen är sådan att det fordras kraftiga åtgärder på alla håll för att få en bättring till stånd. Jag delar inte herr Alemyrs uppfattning att riksdagen här i dag inte skulle kunna agera med kraft i denna fråga. Det hade hedrat riksdagen om den hade gjort det. Men jag får finna mig i den situation som föreligger. Här har ånyo uttalats förståelse för motionärernas önskemål. Min tillit får jag nu sätta till den nya regeringen, som jag hoppas skall rätta till vad den gamla regeringen i många år försummat.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om regeringen avser att precisera vad som enligt den nya medbestämmandelagen skall anses vara en ”måttlig nivå” för det skadeståndsansvar som skall kunna åläggas deltagare i olovliga konflikter. När riksdagen tog bort 200-kronorsregeln ur medbestämmandelagen rådde det enighet om att man skall försöka återställa arbetsfreden när en olovlig konflikt har brutit ut på annat sätt än genom att gå till arbetsdomstolen och få skadestånd utdömda. Den nya regeln om att lokala överläggningar skall äga rum i en sådan situation har till syfte att göra det möjligt att snabbt reda ut vad som ligger bakom konflikten. Man skall på den vägen kunna komma fram till en praktisk och rimlig lösning utan att behöva anlita rättsmaskineriet. Lyckas man vid överläggningarna att få till stånd en återgång till arbetet, blir det inte någon rättegång och skadestånd. Arbetsrättskommittén motiverade utförligt sitt förslag att slopa 200 kronorsregeln. Det framgick av hela regelsystemet att det inte skall komma i fråga att arbetsdomstolen mäter efter arbetsgivarens ekonomiska skada, när den bestämmer skadestånden för enskilda arbetstagare som deltar i en olovlig arbetsnedläggelse. Kommittén menade att skadestånden skulle vara en måttfull sanktion mot lagoch avtalsbrott i särskilt kvalificerade fall. Vid utskottsbehandlingen i riksdagen rådde det enighet om att skadeståndens uppgift skall vara att stryka under principen att avtal skall hållas. Det synsättet byggde f. ö. också den socialdemokratiska regeringens proposition på. Vid utskottsbehandlingen sades det tydligt ifrån att ett slopande av 200-kronorsregeln inte innebar något förord för en generell höjning av skadeståndsbeloppen. Tvärtom sade utskottet att det förutsatte att skadestånden vid olovliga konflikter även i framtiden skulle hållas på en måttlig nivå. Och utskottet tillade att en sådan tillämpning också tillgodoser synpunkten att skadeståndssanktionen bör stå i överensstäm melse med den allmänna rättsuppfattningen bland arbetstagarna. När riksdagen ställde sig bakom dessa uttalanden gav den arbetsdomstolen anvisningar för dess rättstillämpning. Självfallet kan inte regeringen ge sig på att ge anvisning om hur en lag som riksdagen har beslutat om skall tolkas. Enligt min mening är vad som har sagts före och under riksdagsbehandlingen fullt tillräckligt för att man ute på arbetsplatserna skall kunna vara helt lugn. Några orimligheter behöver man inte frukta när den nya medbestämmandelagen träder i kraft.

Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret, men konstaterar samtidigt att det andas en fullständig okunnighet om de egentliga förhållandena på en arbetsplats och om vad det är som orsakar att arbetarna till sist, när ingenting annat ger resultat, tar till strejkvapnet. Per Ahlmark tycks tro att en s.k. olaglig strejk är något som vi arbetare går och drömmer om. Strejkvapnet är den sista utvägen för arbetarna i kampen mot arbetsköparna, utsugarna, för att ernå bättre villkor. Kraven på bättre villkor har givetvis olika bakgrund men syftar också till lösningar på olika områden, såväl beträffande förhållanden som direkt berör själva arbetet som i fråga om lönerna. Under slutet av 1960 och under 1970-talet har jobbarna mer än tidigare tagit till strejken som ett vapen mot den allt värre utsugning som kapitalisterna utövar. När nu högerkrafterna med Svenska arbetsgivareföreningen i spetsen tar till brösttoner, i vetskap om att den har en borgerlig regering att stödja sig på, kommer ett fortsatt agerande av det slaget att ytterligare skärpa motsättningarna. Resultatet kommer att bli än fler strejker, som SAF då har provocerat. Det var en borgerlig regering som 1928 genomdrev strejkförbudet och satte gränsen för böterna vid 200 kr. Det var de borgerliga som, tillsammans med socialdemokraterna, i våras ville ha kvar det här förbudet, men det var arbetsköparnas främsta representanter — de borgerliga partierna — som med lottens hjälp upphävde maximigränsen. Man ansåg att taket var otidsenligt. Det skulle medföra respektlöshet. Politiker och lagstiftare måste ta sitt ansvar att klart anvisa domstolarna vad de avser med de beslutade lagarna. De får inte springa och gömma sig bakom domstolarna och skylla ifrån sig — säga att det inte var riktigt så de menade, när en dom fallit som kan verka hård. Jag tolkar Per Ahlmark på det sättet att vad den oberoende liberala Dagens Nyheter anfört också är regeringens uppfattning, nämligen att värdet av 200 kr. år 1928 är liktydigt med 19000 kr, 1976/77 och att detta är s.k. skäligt skadestånd i nuläget. Slopandet av 200-kronorsregeln måste innebära öppningar när det gäller att höja skadeståndet — arbetsdomstolen har redan tidigare haft möjlighet att sätta skadestånd som varit lägre än 200 kr.

Nr 29 Herr talman! Herr Franzén höll ett kommunistiskt valtal. Vi har hört Torsdagen den många sådana. Vår linje, från de fyra stora partiernas sida, har varit 18 november 1976 att stärka facket genom att motverka vilda strejker. Därför har vi i rer geringspartierna röstat för att man i vissa fall skall kunna gå något högre Om bötesbeloppet än 200 kr. i skadestånd när människor strejkar mot sina arbetskamrater. = vid s.k. olovliga I vad gäller lagtolkningen har jag visat vad som har sagts i det för — konflikter beredande utredningsarbetet och vad riksdagen själv sade. Men det är klart: vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till den nya arbetsrätten. Man kallade i debatten den 2 juni i år den nya arbetsrätten för en ”klasslagstiftning”. Lars Werner sade, att förslaget bygger på en ”samförståndsideologi som borde ersättas med en kampfront mot arbetsköparna”. Man är alltså motståndare till den nya arbetsrätten, och man är självfallet också motståndare till ett förslag som syftar till att stärka facket och respekten för ingångna avtal. Professor Folke Schmidt, vår främste expert på arbetsrätt, sade om 200-kronorsregeln i en intervju i Aftonbladet: ”Jag är själv socialdemokrat sedan 1941, men på denna punkt anser jag att de borgerliga partierna har rätt. Tre saker är viktiga: 1. att den enskilde inte drabbas orimligt hårt vid en vild strejk, 2. att fackföreningen inte skadas och 3. att avtal hålles. Sett från dessa utgångspunkter är det bättre med skadestånd högre än 200 kr. än avskedanden.” I vad gäller lagtolkningen har jag klart visat vad riksdagen har sagt på den punkten, och det är inte min sak att i övrigt stå här och tolka lagarna.

Herr talman! Uttalandet om klasslagstiftningen var inte någon nyhet när vi framförde det i denna kammare i våras. Den uppfattningen framfördes redan 1928 av kommunister i det här landet.

En följd av detta måste bli — och där är centern och högern med — att sättet att se på arbetarna är detta: om samhället inte kan hålla jobbarna i styr med betungande repressalier kommer anarki att bryta ut, och strejker uppstår av rent okynne. Den som aldrig har upplevt en arbetsplats från insidan, som aldrig har arbetat under den hårda fysiska och psykiska pressen, som aldrig har kunnat leva sig in i stämningar som slutligen — efter alla andra försök till lösningar — leder till den då oundvikliga konfrontationen, strejken, kan naturligtvis uttrycka sig som folkpartiet gjort i sin motion, ett ut 53 tryckssätt som utskottet också anammade. Det är att beklaga att de svenska arbetarna har fått en arbetsmarknadsminister som inte har någon erfarenhet av hur det fungerar på arbetsplatserna och som därför inte heller har förmåga att sätta sig in i arbetstagarnas förhållanden. Man skulle med en travestering av det slagord som folkpartiet använde i valrörelsen kunna roa sig med att säga: I folkpartiets Sverige skall trilskande arbetare sättas åt hårt.
Herr talman! Det är precis tvärtom. Medbestämmandelagen utesluter inte avskedanden när en olovlig konflikt blir mycket lång. Argumentet är då att ingångna avtal måste hållas. Man kan inte ha en ordning där den ena sidan under lång tid vägrar att hålla sin del av ett träffat avtal, utan att den andra sidan skall få befria sig från avtalet. Men observera att skrivningarna i förarbetena går ut på att avskedanden skall få komma i fråga enbart i mycket allvarliga fall. Det är just i det sammanhanget som frågan om slopandet av 200-kronorsregeln kommer in. Vidgar man något möjligheten att utmäta skadestånd, blir det i arbetstagarnas intresse mindre utrymme för avskedanden efter en olovlig konflikt.

Herr talman! Man kan inte komma ifrån att politikerna måste ta ansvaret för de lagar de stiftar och också ange deras tillämpning. Men jag konstaterar att det inte går att få Per Ahlmark att ta ansvaret och ange en måttlig nivå för strejkböter. Han hänvisar i stället frågan till den mot arbetarna riktade arbetsdomstolen, att avgöras efter dess eget gottfinnande. Jag finner det utsiktslöst att försöka förmå Per Ahlmark att sätta sig in i de känslor som kommer i svallning när arbetarna tycker att måttet är rågat. Det är tydligt att det även i fortsättningen blir reaktionära bedömningar som kommer att ligga till grund för de arbetsrättsliga bedömningarna.
Herr talman! Nej, det är inte så som herr Franzén säger. Den avgörande ideologiska skillnaden oss emellan är att vi anser att det ligger i allas intresse på arbetsmarknaden att respekten för träffade avtal upprätthålls. Det ligger inte minst i arbetstagarnas och deras fackliga organisationers intresse. Då skall skadeståndsreglerna vara så utformade, att de medverkar till att stärka respekten för träffade avtal. De skall stärka de fackliga strävandena utan att för den skull de enskilda skall drabbas orimligt hårt därför att de deltar i en olovlig konflikt. Reglerna i medbestämmandelagen fyller enligt min mening de syftena.

Herr talman! Jag upplever det inte som någon nyhet att det är en ideologisk skillnad oss emellan. Den skillnaden har funnits ända sedan begynnelsen. Vi kan inte komma ifrån att det var liberalen Ekman och Nr 29 hans ministär som år 1928 införde den klasslagstiftning på detta område som fortfarande gäller.
För att stimulera sysselsättningen bland ungdomen vidtog den föregående regeringen en rad åtgärder. Bl. a. fick kommunerna statsbidrag med 75 96 för att anordna beredskapsarbeten åt arbetslösa ungdomar under 25 år. Jag har nu erfarit att regeringen beslutat minska detta bidrag till 60 26, vilket jag anser vara en allvarlig försämring, då den totala arbetslösheten har ökat och man kan frukta att även ungdomsarbetslösheten kommer att dröja kvar och även den kanske öka under den närmaste framtiden.
Uttalandet att folkpartiet skulle vara för arbetsfred gäller naturligtvis = endast under förutsättning att denna passar arbetsköparna — och det gör Om statsbidragen ju arbetsfreden, som är kapitalisternas instrument. Att folkpartiet är för = till beredskapsarbeatt avtal skall hållas kan man också förstå. Men jobbarna har inte den = ten för arbetslös möjlighet att förändra den ekonomiska verkligheten under pågående avungdom talsperiod som kapitalisterna-arbetsköparna har. Vad vi är för är arbetarnas rätt och möjligheter att förändra situationen.

Herr talman! Herr Östrand har frågat mig om jag är beredd ompröva beslutet att sänka statsbidragen till kommunerna för att anordna beredskapsarbeten bland arbetslös ungdom under 25 år. För att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden har regeringen beslutat om en rad åtgärder, att gälla fr.o.m. den 1 januari 1977. Minst 20 000 ungdomar kommer med hjälp av dessa åtgärder att kunna beredas utbildning, arbete eller praktik. Det normala statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten är 33 96. Fram till utgången av år 1976 gäller att statsbidrag med 75 96 kan utgå till vissa för ungdomar särskilt lämpliga arbeten. Beslut om detta fattades i februari 1976 mot bakgrund av det då rådande arbetsmarknadsläget. Enligt regeringens uppfattning krävs det fortsatta åtgärder under våren 1977 för att hjälpa ungdomar till utbildning, arbete eller praktik. Ett statsbidrag på 60 96 av kostnaden för dagsverksbilliga kommunala beredskapsarbeten har av arbetsmarknadsstyrelsen ansetts väl avpassat till det väntade arbetsmarknadsläget. Regeringen har anslutit sig till denna bedömning. Enligt min mening bör ett bidrag av denna storlek f. n. vara tillräckligt för att stimulera kommunerna till att ta sitt ansvar för ungdomarnas sysselsättning.

Herr talman! Först ber jag att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. När man tar del av det får man nästan uppfattningen att man egentligen skulle ha vänt sig till arbetsmarknadsstyrelsen och påtalat de här förhållandena. Men det måste väl ändå vara regeringen som även i fortsättningen skall ha ansvaret för sysselsättningen i vårt land. SS När man läser svaret erinrar man sig också vad industriministern gång efter annan går ut och säger, nämligen att företagen måste ta sitt sociala ansvar. Mot den bakgrunden blir man naturligtvis litet fundersam, för det måste ju ändå vara samhället som har det yttersta ansvaret för sysselsättningen i landet. Man kan inte skjuta över detta ansvar på andra. I regeringsbeslutet att sänka procentsatserna för de här bidragen har man också sagt att den sammanlagda dagsverkskostnaden även framdeles får uppgå till högst 250 kr. eller i undantagsfall 300 kr. — trots att det gamla beslutet togs redan den 26 februari i år. Eftersom vi i dag har ett helt annat kostnadsläge hade det naturligtvis varit befogat med en höjning också av dessa belopp. Visserligen har vi totalt sett en låg arbetslöshet i vårt land — den ligger på 1,8 26 — men för ungdomarna ligger den på hela 4,7 96. Visserligen ter sig den siffran vid en internationell jämförelse mycket låg, men den är ändå inte acceptabel. Det var också mot den bakgrunden som den förra regeringen vidtog en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att stinulera sysselsättningen för ungdomar, av vilka åtgärder det bidrag som vi nu diskuterar var mycket betydelsefullt. Herr talman! Alltsedan regeringsskiftet har arbetsgivarna ständigt talat om att det svenska näringslivet befinner sig i en kris. Närmare 16 000 människor har varslats om att de eventuellt kommer att ställas utan arbete nästa år. Även många tjänstemän kommer att beröras. Man har hört det ena statsrådet efter det andra gå upp och måla en mörk bild av konjunkturläget. Det var annat ljud i skällan före valet, men nu målar man som sagt allting i mycket mörka färger. Därför är det mycket märkligt att den första åtgärd som arbetsmarknadsminister Ahlmark i den nya regeringen vidtar när det gäller sysselsättningen är att sänka de här statsbidragen. Man kan i regeringsdeklarationen läsa om den ungdomsgaranti, enligt vilken alla ungdomar skall garanteras praktik, arbete eller utbildning. Mot den bakgrunden är det givetvis synnerligen anmärkningsvärt att regeringen i nu rådande sysselsättningsläge har fattat just ett sådant här beslut.

Herr talman! Enligt arbetsmarknadsstyrelsens s.k. sökandestatistik har antalet ungdomar utan arbete minskat med närmare 4 000 mellan september och oktober i år. En nedgång har också skett från motsvarande tid 1975. Däremot visar statistiska centralbyråns undersökningar en motsatt bild, dvs. en uppgång i arbetslösheten bland ungdomar med ca 2 000 personer. Vi har alltså för den senaste tiden vissa siffror som tyder på att läget för ungdomar inte har undergått någon nämnvärd förbättring. Detta är allvarligt, och regeringen följer uppmärksamt utvecklingen och är beredd att vidta ytterligare åtgärder utöver de redan beslutade, om så skulle visa sig vara nödvändigt.

i timmen om de utbildar en anställd och samtidigt anställer en ungdom, företag som i stället för att permittera utbildar sina anställda kan få bidrag med upp till mellan 8 och 12 kr. i timmen, plus en rad andra åtgärder. Vi kommer att följa läget uppmärksamt och vidta de åtgärder som behövs för att bekämpa arbetslöshet i landet och se till att unga människor har jobb.

Herr talman! De beslut som herr Ahlmark säger är fattade är i stort sett en uppföljning av de beslut som den tidigare regeringen fattat, med det undantaget, att ni har sänkt statsbidraget från 75 till 60 96 i detta för ungdomen mycket allvarliga arbetsmarknadsläge. Faktum är att arbetslösheten bland ungdomarna har stigit från september till oktober, visserligen inte mycket men den har ändå stigit. Mot den bakgrunden är det märkligt att man har försämrat kommunernas möjligheter att bereda ungdomar sysselsättning. Jag återkommer till regeringsförklaringen och ungdomsgarantin. Jag vill citera en intervju med herr Ahlmark i Svenska Dagbladet den 17 november, där det sägs: ”Per Ahlmark lyfter gärna fram arbetet på en fullständig ungdomsgaranti, dvs. alla ungdomar skall garanteras utbildning, praktik och arbete. Han tycker inte om ökningen av antalet arbetslösa ungdomar. —- Det vore olyckligt om många ungdomar upplever det som om samhället inte behöver dem. Ungdomsgarantin skall förverkligas steg för steg. Några åtgärder har regeringen redan kungjort.” Ja, de åtgärder ni har kungjort är att ni har sänkt statsbidraget från 75 96 till 60 96! Nej, herr arbetsmarknadsminister, man löser inte ungdomsarbetslöshetsproblemet med en massa ord, utan för att lösa det fordras det konkreta åtgärder i rätt riktning.
Herr talman! Det är så att flera av de här åtgärderna hade upphört vid årsskiftet, om vi inte hade tagit initiativet att förlänga dem. Nu har alltså arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit att statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten för ungdomar under första halvåret 1977 57 sätts, inte till 33 26, som det varit tidigare, och inte heller till 75 96, utan till 60 26. Bakom det förslaget står en enig styrelse. Det ligger i sakens natur att man inte i alla konjunkturfaser kan ligga kvar med en så hög statsbidragsandel som 75 96, eftersom 75 96 i praktiken betyder att kommunerna, som också tar in skatt på bidraget, då nära nog får hela kostnaden för beredskapsarbetena täckt. Kommunerna har här ett ansvar för sysselsättningen och kan räkna sig till godo de arbetsinsatser som ungdomarna gör i beredskapsarbetena. Men blir det allvarligare — vi följer utvecklingen uppmärksamt — då kan också frågan om storleken på statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten aktualiseras.
Herr talman! Det är givet att man skall ta hänsyn till arbetsmarknadsstyrelsens synpunkter, men til syvende og sidst måste ändå regeringen göra en egen bedömning av de här frågorna. Låt oss se på det läge i vilket kommunerna befinner sig!
I regeringsdeklarationen anges att arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män skall påskyndas. Mot denna bakgrund vill jag nu, fem veckor efter regeringsombildningen, ställa följande frågor till herr arbetsmarknadsministern: 1. När kommer regeringen att utse ordföranden i kommittén för att utreda frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor m.m. resp. den s.k. stora jämställdhetsdelegationen? 2.
Nu har de gjort upp sin budgetplanering, och man har fattat beslut om utgiftsoch inkomststater för nästa år i de olika fullmäktigeförsamlingarna.
Vilka åtgärder har under de fem veckor som förflutit vidtagits för att fullfölja de av den förutvarande lilla delegationen igångsatta projekten, t.ex. aktiviteterna inom de statliga företagen? 3. På vilket sätt kommer den parlamentariska kommittén att beredas tillfälle att få insyn i och kunna påverka regeringens budgetarbete?
Mot bakgrunden av den ungdomsarbetslöshet som råder är jag fullständigt övertygad om att kommunerna har utgått ifrån att det statsbidrag som nu gäller skall vara oförändrat för nästkommande år; jag tänker då på den 75-procentiga delen.
De beviljade avdragen för resor mellan bostad och arbetsplats underlättar för många att bo kvar i mera glest befolkade bygder utanför själva tätorterna. Detta har i sin tur bidragit till att servicen i dessa bygder har kunnat upprätthållas.
En förändring av statsbidraget gör det naturligtvis svårare för kommunerna att ordna beredskapsarbeten just för ungdomarna. I exempelvis min hemkommun har man utgått ifrån de bidragsregler som nu gäller.
De höga drivmedelspriserna och ökade kostnader i övrigt för att ha bil har dock medfört att de nuvarande möjligheterna till reseavdrag är helt otillräckliga. Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga: Kommer statsrådet att ta initiativ för att förbättra avdragsmöjligheterna för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats?

Herr talman! Fru Leijon har frågat mig dels när regeringen kommer att utse ordförande i kommittén för att utreda frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor resp. i den s.k. stora jämställdhetsdelegationen, dels vilka åtgärder som har vidtagits för att fullfölja projekt igångsatta av den förutvarande lilla delegationen, bl.a. i de statliga företagen, dels på vilket sätt den parlamentariska kommittén kommer att beredas tillfälle att få insyn i och kunna påverka regeringens budgetarbete. Till ordförande i jämställdhetskommittén har förordnats riksdagsledamoten Karin Andersson och till vice ordförande riksdagsledamoten Karin Ahrland. Jag blir ordförande i stora jämställdhetsdelegationen med biträdande utbildningsminister Britt Mogård som förste vice ordförande och bostadsminister Elvy Olsson som andre vice ordförande. I de statliga företagen pågår arbete med att, i enlighet med riksdagens beslut våren 1976, utarbeta handlingsprogram för jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag har som ansvarig i regeringen för jämställdhetsarbetet gjort klart, bl.a. i riksdagens allmänpolitiska debatt den 27 oktober, att försök som dragits i gång av jämställdhetsdelegationen för att skapa jämställdhet i arbetslivet skall fullföljas. Presidiet i jämställdhetskommittén kommer att beredas tillfälle att få insyn i och kunna påverka regeringens budgetarbete från jämställdhetssynpunkt, i första hand i samspel med statsråd som bildar presidium i stora jämställdhetsdelegationen och med hjälp av kommitténs sekretariat. Fru Leijon har som utgångspunkt för sin fråga angett vad som sägs i regeringsförklaringen om att arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män skall påskyndas. Regeringen har redan under de första veckorna tagit viktiga initiativ till reformer för jämställdhet. Diskrimineringen i vårt skattesystem av kvinnor som arbetar i familjeföretag skall omedelbart brytas genom beslut av höstriksdagen. Semesterlagen föreslås ändrad fr.o.m. den 1 januari 1977 så att även föräldraledig pappa får tillgodoräkna sig ledighet för vård av barn som semestergrundande. Utbildningsministern har gett ett uppdrag om förslag till borttagande av äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Jämställdhetskommittén har fått i tilläggsdirektiv att arbeta fram förslag till en lag mot könsdiskriminering. Dessa initiativ är viktiga uttryck för att arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män påskyndas. Också oppositionen bör här kunna bidra med konstruktiva insatser, bl.a. genom att den nu till skillnad mot tidigare får delta i planeringen av det viktiga projektarbete som genomförs för jämställdhet.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. På den första frågan har jag ju blivit övermåttan bönhörd; man har utsett inte bara en utan fem ordförande. Jag förstår bara inte varför inte moderaterna också fick en plats i kommittén. Och vi lär väl aldrig få svar på frågan hur länge de här utnämningarna hade låtit vänta på sig om jag inte hade ställt min fråga i torsdags. Herr Ahlmark kommer säkert att bedyra att det inte hade någon inverkan alls att jag ställde den. Men på den andra frågan, herr Ahlmark, har jag över huvud taget inte fått något svar. Jag frågade vilka åtgärder som man under den här tiden sedan regeringen bildades har vidtagit för att fullfölja de projekt som lilla delegationen satte i gång, bl.a. arbetet i de statliga företagen. Och vad svarar herr Ahlmark? Han börjar med att tala om det beslut som riksdagen fattade i våras och säger att det gäller de statliga företagen. Men det var ett beslut som fattades om de statliga myndigheterna, om vad vi skall göra i den statliga förvaltningen. Det är någonting helt annat, herr Ahlmark, än statliga företag. Vad jag frågade om var vad den borgerliga regeringen har gjort för att driva vidare det projekt som delegationen startade när vi gick till ledningen för Statsföretag för att föreslå den att inom sina företag skaffa sig jämställdhetsplaner. Vi fick gehör för det förslaget, och vi startade ett arbete. BI. a. skulle vi enligt de tidigare planerna ha varit med på fem olika personalkonferenser med företagsledare och fackliga förtroendemän från de statliga företagen, omfattande totalt 30 av företagen. En sådan konferens skall hållas i nästa vecka, den 23-25 november. Vad kommer den nya jämställdhetsgruppen att göra på den konferensen? Har man över huvud taget planerat för någon medverkan där? Jag nämnde de statliga företagen som ett exempel. Men, herr Ahlmark, jag skulle kunna ställa många frågor. Har herr Ahlmark gett kansliet, som ju har funnits hela tiden, några riktlinjer för hur man skall göra när det gäller AMS utbildning av de särskilda kvinnoförmedlarna, som vi skulle vara med på? Hur har man följt upp de studiebesök som gjordes i Kopparbergs och Älvsborgs län? Vad har man gjort för att vidareutveckla försöksverksamheten när det gäller att få mer kvinnor i traditionellt manliga jobb och män i traditionellt kvinnliga jobb? Vad har kansliet fått för riktlinjer när det gäller att fullfölja försöksverksamheten med sex timmars arbetsdag? Och vilka direktiv har man fått för att följa upp utredningen om de deltidsanställdas villkor? Remisstiden har ju gått ut för länge sedan. Vad har man gjort när det gäller att följa upp arbetet för de värnpliktigas rätt till föräldraledighet? Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen, herr Ahlmark.

Herr talman! Den 8 oktober tillträdde en ny regering i Sverige. Den 9 oktober sade jag klart ifrån i ett offentligt anförande att projekten skulle fullföljas och intensifieras. Jag har sagt det vid flera tillfällen senare. Vi har haft en genomgång med sekretariatet. Den 21 oktober fattade vi beslut om hur arbetet skulle organiseras. Vi har nu fattat beslut om ledningen för kommittén och stora jämställdhetsdelegationen, och de kommer att driva på det här arbetet. Det är riktigt att planerade jämställdhetsinslag på några personalpolitiska konferenser för de statliga företagen inte kunde genomföras därför att en ny regering då ännu inte var utsedd. Det var synd men en ofrånkomlig följd av att vi haft ett regeringsskifte. Men nu är ju det viktiga inte att käbbla om formerna utan att resonera om reformerna. Äktamakeprövningen i fråga om studiemedlen — tycker ni att den skall vara kvar? Ja eller nej! Tredjedelsregeln, som diskriminerar kvinnorna i fåmansbolagen — skall den vara kvar? Ja eller nej! En lag mot könsdiskriminering som stärker kvinnornas ställning på arbetsmarknaden — kommer ni att fortsätta ert motstånd mot en sådan lag, eller är ni numera beredda att ansluta er till den? Viktigare än att diskutera formfrågorna under de här första dagarna är att fråga och ta ställning till: Fortsätter ni från socialdemokratin ert motstånd mot viktiga jämställdhetsförslag, som ni blockerade tidigare, eller är ni beredda att nu konstruktivt arbeta för de reformer som jag här har nämnt?

Herr talman! Nej, herr Ahlmark, det är inte fråga om att käbbla om former. Frågan gäller vad man från den borgerliga regeringen kommer att säga i nästa vecka, om man skall vara med på de personalpolitiska konferenser som företagsledare och fackliga förtroendemän inom statliga företag samlas till. Vilka utfästelser om jämställdhetsarbetet kommer den nya regeringen att göra där? Här gäller det inte former, här gäller det praktiskt arbete! Men det har tydligen inte den borgerliga regeringen fattat utan blandar samman detta med statliga myndigheter. Låt mig sedan påpeka att det frågeinstitut som vi har här i riksdagen är till för att ledamöterna skall kunna ställa frågor till statsråden — inte tvärtom. Jag diskuterar gärna jämställdheten och svarar på Per Ahlmarks frågor, men nu har jag bara några minuter till mitt förfogande, och därför är det jag som frågar. Jag räknade upp en mängd olika saker förut om delegationens arbete, men jag vill ställa ytterligare ett par frågor: Vad kommer att hända med de två referensgrupper som den gamla delegationen hade, den s.k. gruppen med tekniska tjejer och en annan grupp med tolv kvinnor? Har de över huvud taget fått något besked om de skall få vara med i det fortsatta arbetet? De frågorna tycker jag att det borde vara ganska enkelt att svara på. Till sist budgeten. Den är ju ett av de viktigaste instrumenten som en regering har för sitt arbete, och det är självklart att de som jobbar med jämställdhetsfrågor måste vara med i det arbetet. Här har man sagt att den nya kommittén skall överta delegationens arbete. Det heter så flott att oppositionen skall få vara med, men nu får vi svaret: Det är presidiet i de två grupperna som skall få vara med i budgetarbetet, som är det viktiga arbetet. Det blir alltså A och B-medlemmar i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Det här var väldigt intressant — A-och B-medlemmar! När Anna-Greta Leijon hade ansvaret för jämställdhetsarbetet var det ju enbart socialdemokrater som satt i den här lilla delegationen och skulle leda de projekt som fru Leijon nämnde. Nu är det den parlamentariska kommittén som skall leda dessa projekt, och i den kommittén ingår också socialdemokrater, därför att vi menar att också oppositionen kan ha viktiga konstruktiva bidrag till det här arbetet. Vad som har skett är alltså en vidgning: Flera människor och flera partier än tidigare kan nu påverka jämställdhetsarbetet. Talet om att det skulle finnas A och B-medlemmar är alltså en beskyllning som möjligen kan riktas mot den föregående regeringen men inte mot den nuvarande.

Herr talman! Om det inte blir A och B-medlemmar, så tycker jag att herr Ahlmark skall ändra i sitt svar till mig på den här frågan. I svaret står ju att presidiet i jämställdhetskommittén och presidiet i den stora jämställdhetsdelegationen skall få delta i budgetarbetet. Det står ingenting om de övriga ledamöterna. Jag skulle vilja sammanfatta den här diskussionen och herr Ahlmarks svar på mina tre frågor, som visserligen har varit mångordigt men som - om man uttrycker vad det egentligen innehåller — är kort följande: Svaret på den första frågan: Man tillsatte ordförandena i de två grupperna drygt fem veckor efter regeringstillträdet. Svaret på den andra frågan: Fram till nu har den borgerliga regeringen i stort sett inte gjort något för att fullfölja de projekt som delegationen drog i gång. Att allmänt säga att man skall fullfölja arbetet är långt ifrån detsamma som att göra något konkret. Det svåra med jämställdhetsarbetet — och det har jag sagt förut — är att genomföra det i praktiken. Svaret på den tredje delfrågan: Budgetarbetet kommer de icke borgerliga ledamöterna i kommittén inte att få någon som helst insyn i.
Herr talman! Det är helt riktigt att det inte räcker att prata när det gäller jämställdhet — man måste handla också. Därför är det väl bra att arbetet på en rad förslag för att åstadkomma jämställdhet, vilka tidigare blockerades av den dåvarande majoriteten i riksdagen, nu har tagits upp och börjat rulla. Man får nu ett förslag att pröva om äktamakeprövningen skall tas bort när det gäller studiemedlen, ett förslag om att ta bort tredjedelsregeln, som diskriminerat mängder av kvinnor, och ett förslag om lag mot könsdiskriminering. Detta är praktiska insatser som regeringen satte i gång arbetet på redan under sina första dagar. Anna-Greta Leijon kan väl inte mena att öppositionen skall delta i det praktiska utarbetandet av regeringens förslag? Jag ser det som naturligt att det är presidiet i kommittén som tillsammans med sekretariatet skall granska regeringsförslag av betydelse för jämställdheten. Men de olika projekten skall i fortsättningen också oppositionen vara med om - det fick den inte före valet.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har — med hänvisning bl.a. till att SJ har meddelat Botkyrka kommun att SJ preliminärt beslutat lägga ned styckegodstrafiken och upphöra med persontrafikförsäljningen vid järnvägsstationen i Tumba den 1 juli 1977 — frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillförsäkra SJ:s kunder en tillfredsställande service. Sedan många år finns en särskild handläggningsordning för prövning av ärenden om nedläggning av SJ:s järnvägsstationer. Enligt den ordningen kan kommun påkalla regeringens prövning av frågan efter att ha underrättats av SJ:s trafikchef om preliminärt beslut om nedläggning av järnvägsstation eller av helt trafikslag vid sådan station. Framställning från kommunen skall vara regeringen till handa senast sju månader före den avsedda nedläggningstidpunkten. Botkyrka kommun kan alltså före den I december i år komma in med framställning i saken, om man finner det påkallat. Kommer en sådan framställning in till kommunikationsdepartementet kommer ärendet att prövas i sedvanlig ordning. Jag vill erinra om att den här nämnda handläggningsordningen har tillkommit på riksdagens tillskyndan i syfte just att ge kommuner som motsätter sig aviserade nedläggningar möjlighet att få frågorna prövade från trafikförsörjningssynpunkt av regeringen.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Statsrådet har i svaret behandlat tågordningen — om jag får använda det uttrycket — för handläggningen av ett sådant här ärende. Statsrådet har däremot inte behandlat själva sakfrågan, SJ:s service som sådan. När man diskuterar SJ och dess service får man ofta till svar att SJ som andra företag måste rätta sig efter den ekonomiska verkligheten. Jag behöver inte upprepa den argumenteringen från kammarens talarstol —- ingen känner bättre till den än herr statsrådet med sin långa erfarenhet från SJ:s styrelse. Man kan i och för sig förstå den åsikten. Men man kan också diskutera den från vissa synpunkter. Den ena är att SJ bättre än hittills borde försöka marknadsföra sin verksamhet. Om SJ:s verksamhet går dåligt på en viss ort, bör inte det enda alternativet vara nedläggning. I stället borde man försöka sälja mer. Runt en av de stationer som man nu funderar på att lägga ned — det är många stationer som berörs — finns det 70 000 människor. Det finns enligt min uppfattning anledning att söka sälja biljetter i stället för att lägga ned stationen. Den andra synpunkten är att sämre service först och främst drabbar de svaga grupperna i samhället: äldre människor och barnfamiljer. Indragningen medför i det här fallet att man får släpa på bagage upp och ned för trappor till och från pendeltågen både i Stockholm och i Södertälje och att restiden blir mycket längre, eftersom man både i Stockholm och i Södertälje måste vara vid stationen lång tid innan tåget går för att lösa biljett. Dessutom försämras servicen för företagen. Jag har upptäckt att det i skrivelser från SJ:s trafikavdelning också diskuteras en försämrad service för godstrafiken på hela Södertörn. Där drabbas kommunerna Haninge, Huddinge och Nynäshamn. Vidare finns förslag om att expressgodstrafiken i Älvsjö skall dras in. Det skulle innebära att SJ i en av landets mest tätbefolkade regioner drastiskt drog ned sin service. I stället borde man försöka förbättra den. Om förslagen genomförs blir resultatet att transporttiden blir ett dygn längre både för de varor som man skickar och för de varor som man får. Det anser jag otillfredsställande. Även om kommunerna naturligtvis får diskutera detta med statsrådet undrar jag om herr statsrådet nu vill lämna sin syn på saken.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka torde veta att jag vid upprepade tillfällen här i kammaren har förfäktat SJ:s ståndpunkter och därvid alltid sökt uppträda som den varma vän av järnvägstrafik som jag är. Det finns inget som ligger mig så varmt om hjärtat i trafikpolitiskt hänseende som att främja järnvägstrafikens möjligheter att ge god service åt allmänheten. Men som herr Strömberg i Botkyrka mycket riktigt påpekade reser ibland den bistra ekonomiska verkligheten övermäktiga hinder för även de mest helhjärtade försök att hålla SJ:s verksamhet vid makt på vissa orter. Jag vill säga detta, eftersom jag tycker det är så självklart att vi inom kommunikationsdepartementet har en positiv syn på sådana här frågor. I det speciella fall som herr Strömberg berör kan jag naturligtvis inte gå in på detaljer innan vi har fått frågan för behandling i departementet. Kommer det en framställning från Botkyrka kommun kan jag försäkra att vi skall pröva den lika ingående och noggrant som departementet alltid gör då vi har att ta ställning till sådana här ärenden.
Herr talman! Herr statsrådet har varit med och skrivit under en regeringsförklaring där det står att kollektivtrafiken skall främjas. Det gläder mig nu att höra att herr statsrådet har en så positiv syn på SJ och järnvägstrafiken. För den här mycket stora regionen med mellan 200 000 och 300 000 människor är kollektivtrafiken en mycket allvarlig fråga. För stora grupper av allmänheten kommer servicen att försämras om SJ:s förslag genomförs. Samtidigt försämras också servicen för företagen. Det är kanske en ännu allvarligare fråga med tanke på det läge i vilket dessa kommuner Nr 29 befinner sig. Torsdagen den Jag är medveten om den ekonomiska verkligheten. Det måste emel 18 november 1976 lertid vara svårt för SJ att hävda att man i ett av landets befolkningstätaste I områden inte kan sälja tillräckligt med biljetter. Här borde SJ i stället Om sjukvårdsutförsöka att nå ut till allmänheten. Det har man inte försökt göra i dessa — bildning för kommuner. ambulansförare Jag ser ändå herr statsrådets svar som mycket positivt och välvilligt. Jag tackar för det och hoppas att den anda som präglar statsrådets svar också kommer att finnas när kommunerna så småningom uppvaktar herr statsrådet i denna fråga.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig om jag avser att föreslå snabba åtgärder för att bereda ambulansförarna lämplig sjukvårdsutbildning. F.n. finns inte några obligatoriska krav på sjukvårdsutbildning för ambulansförare. Skolöverstyrelsen har emellertid år 1965 fastställt läroplan för en grundkurs i sjukvård för ambulansförare om sju veckor. Denna utbildning har hittills varit något ojämnt utbyggd inom sjukvårdsområdena.

Enligt vad jag har inhämtat beräknar socialstyrelsen att lägga fram förslag i ämnet sommaren 1977. Jag räknar med att åtgärder därefter snarast skall kunna vidtas för att förbättra situationen. Även jag anser det angeläget att denna fråga får en snar lösning.

Herr talman! Först ett tack till fru statsrådet för svaret. Vad frågan gäller är hur vi bäst skall kunna rädda liv på människor, 65 skadade eller svårt sjuka, som skall förflyttas från sjukläger eller en olycksplats till sjukhus. Statsrådet hänvisar till SÖ:s läroplan från 1965, och det kan man naturligtvis göra. Men faktum är att i dag ungefär varannan ambulansförare saknar sjukvårdsutbildning. På sjukhusens akutmottagningar finns däremot en hög läkarkapacitet och en förnämlig utrustning. Det ansest.o.m. så viktigt med en god vård att de svåraste fallen omhändertas endast på de större sjukhusen, vilket medför förlängda transporter och ytterligare förskjutning i tiden innan en avancerad vård kan sättas in. Man kan säga att gränsen för den kvalificerade vården som regel går vid akutmottagningens dörr, trots att patienten i de flesta fall är i lika stort behov av medicinsk hjälp redan i ambulansen. Jag tycker att det är felaktigt att förlita sig på vad den förra regeringen gjort i den här frågan — den har nämligen varit tämligen passiv. Socialstyrelsen avgav redan 1971, alltså för fem år sedan, rapporten Utbildning för ambulanspersonal. I denna föreslogs en rad åtgärder för att komma till rätta med bristerna i ambulanspersonalens utbildning. Man föreslog bl.a. att socialstyrelsen skulle låta genomföra en brett upplagd undersökning om innehållet i ambulansverksamheten. Den har inte genomförts. Det föreslogs att man skulle pröva möjligheterna att inordna utbildningen i sjukvård för ambulanspersonal i gymnasieskolan. Det har inte prövats. Det föreslogs vidare att i avvaktan på resultatet av denna utredning kursen i sjukvård för ambulanspersonal skulle göras obligatorisk — den är i dag icke obligatorisk. Man ville vidare att SÖ och socialstyrelsen tillsammans med samtliga sjukvårdshuvudmän -— i regel landstingen — skulle begära en tidsplan. Någon sådan har ännu inte begärts. Slutligen föreslogs att sjukvårdshuvudmännen skulle rekommenderas att ordna fortbildning i sjukvård för ambulansförare, dvs. för dem som genomgått grundkurs. Någon systematisk fortbildning har icke genomförts. Man kan säga att dessa förslag helt har lagts åt sidan. Det dröjde fyra och ett halvt år innan den förre socialministern tog något initiativ. Jag tycker att fru statsrådet försöker glida undan problemet genom att uttala sin allmänna välvilja, vilken jag i och för sig uppskattar, utan att svara på frågan om fru statsrådet anser att den sjukvårdsutbildning som jag förmodar vi är överens om behövs skall vara obligatorisk. Är fru statsrådet vidare beredd att uttala att framtidens ambulanspersonal bör vara medicinalpersonal? Den sista frågan är den inte minst viktiga.

Herr talman! Jag skall besvara den sista frågan först. På mycket lång sikt är naturligtvis den bästa lösningen från sjukvårdssynpunkt att man ansluter ambulanserna till sjukhusen med personalen inlemmad i sjukvårdsorganisationen, att man helt enkelt för ut akutintagens resurser till ambulanserna. Men det är en lösning på mycket lång sikt. På kortare sikt är förhållandet annorlunda. Som jag sade i mitt an Nr 29 förande ankommer det på landstingskommunerna att se till att det verk Torsdagen den ligen finns en ändamålsenlig sjuktransportorganisation. I den proposition 18 öövember 1976 som antogs av riksdagen 1964, då ansvaret för den här uppgiften lades = på landstingen, uttalade departementschefen att huvudmannaskapet ”in Om sjukvårdsutbegriper ——-— självfallet en skyldighet att övervaka att den inom sjuk = bildning för vårdsområdet befintliga ambulansorganisationen inte blir bristfällig i ambulansförare ett eller annat hänseende”. Han anförde också: ”Det fordras här en fortlöpande kontroll av ”- bl.a. —- ”personalens utbildning.” Jag vill givetvis starkt stryka under angelägenheten i att ambulanspersonalen verkligen har god sjukvårdsutbildning. Och jag vågar väl utgå från att den debatt som förekommit på senare tid i den här frågan skall bidra till att ambulanspersonalens utbildning ägnas ökad uppmärksamhet — åtminstone så att den ambulanspersonal som finns verkligen får genomgå den här sjuveckorskursen. När det gäller utbildningen på litet längre sikt får vi väl ändå, herr Jonsson i Alingsås, avvakta socialstyrelsens förslag. Det förslaget omfattar både grundutbildning och olika slag av fortbildning för ambulansförare. Jag vill bara nämna att man inom vissa sjukvårdsområden, bl.a. i Göteborg och Malmö, har startat vidareutbildningskurser för ambulansförare. Det tycker jag är glädjande, och jag hoppas att man också inom andra sjukvårdsområden snabbt beaktar behovet av fortbildning inom olika för ambulansförare viktiga områden.

Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen. Jag tycker dock att fru statsrådet alltför ofta väver in uttrycket ”på lång sikt”. Och det är väl närmast det som är att beklaga, att man för det mesta talat om den här utbildningen som något ”på lång sikt”. Jag tror inte att det är fråga så mycket om brister och ovisshet om vad som bör göras utan mer handlar om en vilja och naturligtvis om pengar. Just frågan om ambulanspersonalen skall vara medicinalpersonal eller inte är ganska avgörande. I dag är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor medicinalpersonal. Det ger möjlighet för socialstyrelsen, som är högsta tillsynsmyndighet för sjukvården, att bestämma om utbildningen. Socialstyrelsen är här suverän gentemot sjukvårdshuvudmännen. Men när det gäller ambulanspersonalen kan socialstyrelsen endast utfärda rekommendationer. Och sjukvårdshuvudmännen behöver inte ta hänsyn till dessa rekommendationer. Det har vi tyvärr exempel på. Man kan mena att det är bl.a. ekonomiska skäl som bromsar. Det är naturligtvis riktigt att ambulanspersonalens utbildning kostar pengar, mycket pengar. Jag tror personligen att det är en av orsakerna till att både socialdepartementet och Landstingsförbundet hittills har varit så kallsinniga och låt mig säga ”långsiktiga” när det gällt att angripa det här problemet. 67 Men jag tror att det är fel att resonera så. Om vi jämför med de länder som ligger långt före oss i fråga om det som brukar kallas just transportmedicin, finner vi att de i stället anser sig kunna spara pengar genom att satsa på denna del av sjukvården. Patienterna kommer ju in i betydligt bättre skick till sjukhusen, och därigenom kan vårdtiderna förkortas. Och det är ju vårdkostnaderna på sjukhus som är så höga i dag. I dag har vi den situationen att vi lägger våra lärpengar i människoliv. Det menar jag är omänskligt. Det är dessutom både kortsiktigt och på lång sikt mycket dyrt.

Herr talman! Jag tror att det här är ett område där det är viktigt med både en mer långsiktig och en mer kortsiktig inriktning. Och när det gäller den mer kortsiktiga inriktningen är det viktigt att följa upp det som herr Jonsson i Alingsås pekade på, att bortåt hälften av ambulanspersonalen inte ens har genomgått sjuveckorskursen. Det är mycket viktigt att stryka under att huvudmännen, landstingen, verkligen har en skyldighet att försöka leva upp till sitt ansvar på detta område. Frågan om kompetensregler för ambulanspersonalen ingår i socialstyrelsens utredningsuppdrag. Medicinalansvarskommittén har vidare att ta ställning till vilka yrkeskategorier som skall ingå i medicinalpersonalen. Jag tycker till sist att det är utomordentligt rimligt med bestämda kompetenskrav på detta område, även om man också där naturligtvis bör beakta vissa övergångsproblem.

Herr talman! Herr tredje vice talmannen Eriksson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ för att förbättra avdragsmöjligheterna för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats. Bilkostnadsavdragets storlek fastställs årligen av riksskatteverket enligt grunder som har beslutats av riksdagen i kommunalskattelagen . Inför varje taxering läggs alltså det aktuella inkomstårets kostnadsläge till grund för avdragets storlek. Riksskatteverket har nyligen utfärdat de anvisningar som skall ligga till grund för beräkning av avdraget vid 1977 års taxering. Milbeloppet har där höjts med 11-12 96 från föregående år. Höjningen motsvarar ökningen av såväl bensinkostnaderna som övriga bilkostnader. Det kan alltså konstateras att de ökade kostnaderna för drivmedel m.m., som herr Eriksson har påtalat i sin fråga, inte har medfört att de nuvarande avdragsmöjligheterna blivit otillräckliga. Reglerna om bilkostnadsavdraget ses över i ett större sammanhang av 1972 års skatteutredning. Jag är därför inte beredd att nu föreslå någon ändring i avdragsmöjligheterna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mundebo för svaret. Självklart noterar jag med tillfredsställelse att en höjning är på gång inför kommande års taxering. Vi kan givetvis ha olika bedömningar av höjningens storlek. Grundprincipen skall emellertid vara att man äger rätt att göra avdrag för verkliga kostnader. I min fråga har jag pekat på att just resekostnadsavdraget gjort det möjligt för många människor att bo i mer glest befolkade delar av landet en bit utanför tätorterna. Jag har i min hand taxan för personresor med buss i mitt eget hemlän. Med ledning av den kan jag konstatera att en pendlare som har 3-3,5 mil till sitt arbete har möjligheter att göra avdrag för den verkliga kostnaden för bussresorna, ungefär 4 kr. per mil enkel resa. Detta avdrag är högre än för den som inte har möjlighet att begagna ett allmänt kommunikationsmedel utan är tvungen att utnyttja sin bil. Bilisten har ett dyrare fortskaffningsmedel men får ändå göra mindre avdrag. Jag nämner detta därför att jag anser att bilkostnadsavdragen sedan några år tillbaka är för njuggt tilltagna. Det anser jag vara fel. Det innebär en diskriminering av den befolkning som bor kvar i landsorten. Vad är då rätt kostnad? Ja, det är svårt att säga. Förra året gjorde Motormännens riksförbund en kostnadskalkyl angående kostnader för bil under 1975 och kom då fram till 7 kr. per mil. Så sent som i förra veckan kom tidningen Motor ut med en intressant artikel, vari sägs att den lägsta kostnaden för leasingbil är 6:60 kronor per mil. Jag nämner detta som exempel på att avdragen har släpat efter. Jag har förståelse för att statsrådet Mundebo inte i klartext kan ge några löften nu, medan 1972 års skatteutredning pågår, men jag skulle ändå vilja fråga statsrådet om det kan förväntas att man i fortsättningen kommer att bättre beakta de verkliga kostnaderna. För gör man inte det, då anser jag för min del att det är en diskriminering mot de människor som bor i glesbygd och icke har tillgång till allmänt kommunikationsmedel.
Herr talman! Jag tror att vi kan konstatera att avdragen väl motsvarar intentionerna i den gällande lagen och riksdagsbeslutet. Det innebär att avdrag får göras i full utsträckning för milkostnaderna och enligt schablonregler för olika fasta uppdrag. Sedan är jag medveten om — och alla bilägare har väl erfarenhet av detta — att vi aldrig kan nå full enighet om vad som är en verklig bilkostnad. Men avdragets konstruktion är sådant att man följer kostnadsutvecklingen på bensin, däck, reparationer, underhåll, försäkringar, biluppställningsplatser osv. Huvudfrågan är nu: Skall vi ändra de grunder som lagen bygger på? Som jag nämnde har 1972 års skatteutredning i uppdrag att se över också detta inslag i skattesystemet.

Herr talman! Jag är alldeles särskilt tacksam för den sista meningen i statsrådet Mundebos senaste inlägg.

Jag har respekt för att statsrådet inte i det här läget kan ge något klarare besked, men jag har tolkat andemeningen i svaret så, att man skall gå in för att medge avdrag för verkliga kostnader. Jag tror att utredningen också kommer till den slutsatsen — det måste vara det rimliga i det här fallet.